Fru talman! Jag vill säga till Lena Hjelm-Wallén att jag är glad för de svar jag har fått, speciellt när det gäller barnkonventionen - vi är fullt överens där. Vi är naturligtvis också överens om att vi hårt skall driva kraven på effektiviseringar och att vi skall använda all vår kreativitet för att hjälpa till. Jag vet att ett arbete påbörjades under förra regeringen och att ni fortsätter det med all kraft för att driva fram effektiviseringar, och jag hoppas att vi skall vara framgångsrika, både för vår egen skull och för FN:s. Jag vill också ta upp några punkter som jag inte hade tillfälle att ta upp i mitt förra anförande. Vi har ju bara en jord, och det är vårt gemensamma ansvar att förvalta den så att vi överlämnar den till våra barn och barnbarn i minst lika bra skick som det vi själva tog emot den i. För oss kristdemokrater är förvaltarskapstanken ett bärande fundament i ideologin. FN:s första stora miljökonferens ägde rum i Stockholm 1972, och i Rio 1992 blev en hållbar utveckling ett begrepp som vi alla har ansvaret för att förverkliga i vårt dagliga liv. Vi kanske tycker att vi står oss bra vid en jämförelse med många andra länder när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, även om vi har påpekat att vi ingalunda är fullkomliga. Om u-länderna skulle utnyttja jordens resurser, inte minst dess energitillgångar, i lika stor utsträckning som vi tillåter oss själva att göra skulle situationen mycket snart bli ohållbar. Därför är det nödvändigt att varje medborgare tar ett personligt ansvar för en uthållig utveckling både för miljö och mänskliga resurser. Detta vet vi att FN driver på många olika sätt och gör det med framgång. När FN bildades för 50 år sedan var det efter den smärtsamma upplevelsen av allt det mänskliga lidande och den förödelse två världskrig hade inneburit. Även om optimismen inte kan ha varit allenarådande efter misslyckandet med Nationernas förbund i form av andra världskriget insåg ändå ett femtiotal stater nödvändigheten av ett globalt samarbete för fred och demokrati. Man hade också lärt sig att förödmjukelse av förlorare var den absolut sämsta vägen att gå om man ville uppnå en varaktig fred. Konflikterna har ändrat karaktär sedan andra världskrigets slut och har blivit mer regionala. I allt större utsträckning har interna och etiska motsättningar kommit i förgrunden. Död och förintelse har i allt högre grad drabbat civilbefolkningen, inte minst kvinnor och barn. Oräkneliga barn har lämnats föräldralösa i krigets spår, och miljontals människor har drivits på flykten. UNHCR har spelat en mycket aktiv roll för att lösa flyktingproblemen på olika håll i vår värld och fått Nobels fredspris både 1954 och 1981 för sitt arbete med flyktingarna i Europa och Asien. Det är ett arbete där vi alla måste vara villiga att ställa upp när UNHCR kallar, och där behöver kanske även vi en uppmaning för att inte våra hjärtan skall hårdna. Övertygelsen om att större ansträngningar måste göras, bl.a. från FN:s sida, för att på ett tidigare stadium komma in och avstyra väpnade konflikter växer sig allt starkare - det har redan sagts av flera talare. Mycket mänskligt lidande kunde undvikas om konfliktförebyggande åtgärder sattes in på ett tidigt stadium. FN måste bli bättre på att identifiera konflikthärdar på ett tidigt stadium och få möjlighet att gå in med förebyggande diplomati och demokratiuppbyggande åtgärder. Jag vill bara till sist nämna den insats som nu görs från Sveriges sida i Burundi, där Karl-Göran Biörsmark och även jag har varit med och där Kristina Svensson gör ett mycket fint arbete. Vi har sett hur det gick i Rwanda, och den situationen vill vi till varje pris undvika i Burundi. Det här tror jag är ett sätt att praktiskt försöka åstadkomma fred och försoning innan katastrofen bryter ut.

Fru talman! Björn Samuelson frågade vad som nu händer med den kommission som Ingvar Carlsson har lett och om det här blir konkreta förslag. Ingvar Carlssons vistelse i New York den här veckan har syftet inte bara att delta i firandet av FN:s 50 år utan också att sammanträda med stats och regeringschefer från ett stort antal länder för att just arbeta fram konkreta förslag. Hur bra vi än skulle göra det här i landet är det viktigt att förslagen har en internationell förankring. Om utvecklingsbiståndet vill jag säga att Sverige där har varit en föregångare. Sverige är fortfarande ett land som många u-länder håller fram, just som en förebild. U-länderna inser att även Sverige kan ha budgetära problem då och då, men man vet samtidigt att Sverige kommer att hålla fast vid FN:s biståndsmål. Vi kommer också att göra allt vad vi kan för att uppnå vårt eget mål, som ju är 1 % av bruttonationalinkomsten. Jag vill sluta den här debatten med ett citat av Olof Palme. För tio år sedan uttryckte han sig så här: Förenta nationerna måste få lyckas, lyckas i ansträngningen att främja fred och nedrustning, lyckas i att förhindra en ekologisk katastrof, lyckas i kampen mot hunger och umbäranden. Det finns helt enkelt inget alternativ till internationellt samarbete. Endast genom förenade ansträngningar kan vi hoppas övergå från gemensam fruktan till gemensam säkerhet.

Fru talman! Det är med stor tillfredsställelse som utrikesutskottet tar emot den FN-skrivelse som i dag remitteras till oss. FN:s verksamhet har under senare år så gott som dagligen debatterats i massmedierna, men det har inte förrän nu funnits motsvarande tillfälle för riksdagen till en övergripande idédebatt om FN:s roll i dag och i framtiden. Med FN-skrivelsen som grund kan det djupa och långvariga engagemang för FN som finns hos svenska folket, här i riksdagen och i regeringen också komma till uttryck här i kammaren, och det är bra. FN-skrivelsen borde inte vara en engångsföreteelse med anledning av FN:s 50-årsfirande. FN är kanske det viktigaste av alla de internationella organ som Sverige verkar inom och förtjänar ett större utrymme i riksdagen. Precis som nu sker med vår verksamhet i övriga internationella organisationer, t.ex. i Europarådet, Nordiska rådet, OSSE och senare i Europaunionen, bör enligt min mening riksdagen också få en årlig Riksdagen skulle därmed få en chans att regelbundet följa och debattera de numera snabbt föränderliga förutsättningarna för FN:s verksamhet. Under det halvsekel som FN har verkat har världen förändrats radikalt på i stort sett alla områden och med en alltjämt accelererande hastighet. Världen har blivit både större och mindre, och ingenting är egentligen sig likt, jämfört med hur det såg ut för 50 år sedan. Antalet länder har nästan tredubblats, och världsbefolkningen har ökat från 2,5 miljarder människor till över 5 miljarder i dag. Tillväxten i industri och jordbruksproduktion har varit enastående. Världsekonomin har ökat sexfalt och världshandeln många fler gånger. Medelinkomsten per capita har ökat, men det har också klyftan mellan fattiga och rika, inom och mellan länder. I dag lever en fjärdedel av världens befolkning i absolut fattigdom. Men världen har också krympt, blivit mindre. I dag kan vi på några få timmar färdas sträckor som det tidigare tog dagar och veckor för oss att färdas. Händelser från världens alla hörn serveras oss hemma i vardagsrumssoffan i samma stund som de sker ute i världen. Världen kan med rätta beskrivas som den globala byn. Vi är mycket mer beroende av varandra än tidigare. Ekonomiska transaktioner och kapitalflöden över gränserna men också miljöproblem och andra globala hot gör ett närmare internationellt samarbete nödvändigt. Världen har förvisso gjort framsteg, men tillvaron är ändå mycket osäker och otrygg för många människor på vår planet. Den dominerande uppgiften för FN har under dess hittillsvarande 50 år varit att försöka förhindra krig och konflikter. Efter det kalla kriget har förväntningarna på FN i det här avseendet vuxit lavinartat. Medlemsländernas förväntningar på FN-organisationen har tyvärr inte åtföljts av nödvändiga resurser för att lösa uppgifterna. Trots de svårigheter och misslyckanden som FN har fått vidkännas är FN:s sammantagna insatser under de här 50 åren imponerande. Som fru talmannen tidigare sade i sin inledning, har FN faktiskt bidragit till fredlig lösning av 145 lokala och regionala konflikter. FN:s utvecklingsarbete och humanitära arbete har hittills inte fått den uppmärksamhet det förtjänar och inte heller de resurser som verksamheten kräver. Verksamheten bygger i dag på frivilliga bidrag, men de har sannolikt räddat långt fler människoliv än de av säkerhetsrådet beslutade aktionerna för fredsbevarande och fredsframtvingande verksamhet. Tack vare FN har 3 miljoner barn varje år kunnat räddas till livet, och 1,3 miljarder människor har i dag tillgång till rent dricksvatten. FN är engagerat i miljöfrågor, befolkningsfrågor, mänskliga rättighetsfrågor, nedrustningsfrågor och på många andra områden. Det här är insatser som sammantaget har bidragit till ett bättre liv för världens folk. I dag finns det en tydlig rågång mellan FN:s arbete för utveckling och humanitära insatser å ena sidan och säkerhetsrådets arbete för fred och säkerhet å andra sidan. Den uppdelningen är inte längre gångbar. Hoten mot fred och säkerhet har kraftigt ändrats. Konfliktbilden ser inte ut på samma sätt. Det är inte längre regeringars fiendskap som utgör konfliktorsaken, utan det är att folkgrupper inom länder är socialt och ekonomiskt eller etniskt och religiöst diskriminerade. Av 82 krig som pågick under perioden 1989 1992 var 79 konflikter av det här slaget. Säkerhet kan inte upprätthållas med vapen och militär i den här typen av konflikter. För att möta de nya hoten måste FN hitta nya instrument. Carlssonkommissionens rapport Our Global Neighbourhood utgör ett av de mest genomarbetade bidragen i det här avseendet. Ekonomiska och sociala orättvisor liksom etnisk och religiös diskriminering måste i framtiden ses i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Rågången mellan säkerhetsrådets arbete och de humanitära organisationernas och utvecklingsorganisationernas arbete måste upphöra. Världssamfundet måste fås att se den tickande sociala bomben och göra allt för att desarmera den innan den exploderar. Att, som nu, vänta tills en konflikt brutit ut kostar, förutom allt mänskligt lidande, oerhörda summor pengar. Att ingripa tidigt, innan en konflikt bryter ut, medan parterna fortfarande kan tala med varandra, att analysera orsakerna, att medla och kanske, om det visar sig nödvändigt, bistå ekonomiskt till social och ekonomisk utveckling - det måste bli FN:s högst prioriterade uppgift i framtiden. Fru talman! FN:s 50-årsjubileum innebär ett tillfälle för oss och för världssamfundet att med nya kunskaper och med ambitiösa förslag som bas ta ut en ny kompassriktning, formulera nya mål och metoder i syfte att skapa en bättre värld för kommande generationer. Med utgångspunkt från den nu avgivna FN skrivelsen kommer utrikesutskottet att ge ett bidrag i den processen.

Herr talman! Dagens ärende på kammarens föredragningslista är näringsutskottets betänkande om ny ellagstiftning. Det är ett stort och komplicerat ärende, som handlar om en elmarknadsreform vars syfte är att stärka elkundernas ställning genom att åstadkomma en fri konkurrens mellan dem som producerar elektrisk energi. Syftet med denna reform är att vi skall få ett mer rationellt utnyttjande av våra resurser och att vi skall kunna tillförsäkra kunderna, företag och individer, flexibla leveransvillkor och el till lägsta möjliga priser. Det här är ingen framhafsad reform. Tvärtom är den väl förberedd och väl genomarbetad. Det arbetet bedrevs länge under bred parlamentarisk enighet. Inledningsvis medverkade i hög grad socialdemokratin. Man bolagiserade Vattenfall, och man tillsatte Ellagsutredningen. Arbetet togs sedan över av den nya borgerliga regeringen och dåvarande näringsminister Per Westerberg. Våren 1994 lade regeringen fram ett förslag till en ny ellagstiftning, och riksdagen beslöt våren 1994 att genomföra reformen från den 1 Trots det här gedigna beredningsförfarandet valde Socialdemokraterna vid den tidpunkten att rösta nej till elmarknadsreformen. Plötsligt riskerade den nya ellagstiftningen att försvåra en kärnkraftsavveckling. Plötsligt hotade den glesbygdskundernas ställning. Plötsligt skulle elmarknadsreformen beröva Sveriges riksdag och regering möjligheten att bedriva en aktiv energipolitik. Efter valet och regeringsskiftet valde den nya socialdemokratiska regeringen att riva upp reformen. Bara tolv dagar före ikraftträdandet uppsköts den på obestämd tid. I stället gavs den sittande energikommissionen i uppdrag att titta närmare på och utreda de plötsligt påkomna socialdemokratiska farhågorna. Om det här kan sägas två saker, herr talman. Den första kommentaren är att Energikommissionen har fullföljt det här uppdraget. I våras presenterade vi i kommissionen ett delbetänkande där det framgick att enligt Energikommissionens uppfattning påverkar inte elmarknadsreformen förutsättningarna för investeringar i ny kraftproduktion. Elmarknadsreformen försvårar inte heller möjligheterna till effektivering av elanvändningen. Den låser definitivt inte Energikommissionen i dess fortsatta arbete. Den gör ingenting för att försvåra en aktiv energipolitik - tvärtom gör kanske de nya ekonomiska styrmedlen på en avreglerad elmarknad energipolitiken ännu mer verkningsfull än tidigare. Energikommissionen kunde också konstatera att utrikeshandeln inte var ett hot utan tvärtom ger oss stora fördelar i form av lägre produktionskostnader och bättre miljö. Inte heller fanns det några risker för att en avreglering av elmarknaden skulle leda till en våldsam export av el som skulle riskera att priserna höjdes. Kommissionens slutsats blev att elmarknadsreformen borde genomföras och det snarast möjligt. Kommissionen lade fram en del smärre förslag till justeringar i den vilande lagstiftningen som regeringen nu tar upp i sin proposition. Men det är alltigenom små, närmast kosmetiska förändringar, vilket tydligt avslöjar att socialdemokratins invändningar våren 1994 faktiskt saknade grund. Man kan fråga sig om motståndet då var ett utslag av någon sorts reflexmässig oppositionspolitik. Den mest näraliggande slutsatsen är naturligtvis ändå att det var - återigen, frestas man tillägga - intern socialdemokratisk splittring och inte elmarknadsreformen i sig som utgjorde problemet. Den andra kommentar jag vill göra till dagens ärende, herr talman, är att inga av de förslag som nu framläggs i propositionen är av den digniteten att de sakligt sett har motiverat ett ettårigt uppskov med reformens ikraftträdande. Jag tycker nog att detta är det allvarliga i den här frågan, eftersom det säger någonting om vilka prioriteringar regeringen och socialdemokratin gör. Alla, även regeringen, är ju på det klara med att långsiktighet och fasta spelregler är av vital betydelse för investeringar, företagande och tillväxt. Ändå tilläts den interna socialdemokratiska oenigheten i den här frågan leda till att man med bara tolv ynka dagars varsel inställde en reform som varit beslutad i över ett halvår, som varit väl förberedd och som alla aktörer på marknaden har ställt in sig på och förberett sig inför. Det är givet att den typen av veckopolitik skapar förvirring, alldeles bortsett från att det naturligtvis också har inneburit att de vinster vi kan göra på rationaliseringar i distribution och produktion av elektricitet hittills har uteblivit. Men när det sedan visar sig, och det har det gjort både i Energikommissionens betänkande och i dagens proposition, att de invändningar som man haft och som officiellt motiverat uppskovet i det närmaste varit helt obefogade kan naturligtvis inte regeringen undgå allvarlig kritik för det. Detta är nu historia, herr talman. Nu har man tagit sig samman, och vi kan i dag äntligen fatta ett beslut som innebär att marknadens aktörer får klart besked om vilka spelregler som gäller på elmarknaden. Det är givetvis mycket positivt. Vi kan också konstatera att det beslut som vi fattar senare i eftermiddag kommer att fattas under bred parlamentarisk enighet. Det finns invändningar från Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt ett antal överkörda ledamöter av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, men det kan vi kanske, herr talman, leva med. Det förändrar dock inte faktum: Det finns i dag ett brett parlamentariskt stöd för att äntligen genomföra reformen. Vi moderater har invändningar på en mindre punkt som har med utrikeshandeln med el att göra. Energikommissionen visade nämligen i sitt delbetänkande att statsmakterna med det gamla, vilande lagförslaget har det inflytande över utrikeshandeln som man kan begära att staten skall ha. Energikommissionen säger i delbetänkandet rent ut att det i ett kortare tidsperspektiv inte finns något behov av ökade möjligheter till kontroll och styrning. Nu vill regeringen ändå införa ett särskilt koncessionsförfarande för varje kontrakt som ingås för export eller import av el. Man vill också slå fast att alla eventuella tillkommande utlandsförbindelser skall ägas och förvaltas av staten. Med stöd i Energikommissionens betänkande finner vi detta onödigt, och vi yrkar avslag på regeringsförslaget i dessa delar. För formens skull, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den gemensamma reservation som Moderaterna och Folkpartiet liberalerna har avgivit, reservation nr 7. Jag yrkar också bifall till den motivreservation som Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokratiska samhällspartiet har avgivit i reservation nr 4, som handlar om ägarförhållandena i Vattenfall. Talmannen har för någon tid sedan påtalat det oartiga och otillständiga i att ledamöter som debatterar här i kammaren avlevererar sina inlägg och sedan lämnar kammaren utan att höra vad andra debattörer har att tillföra. Jag delar talmannens uppfattning på den punkten, och jag vill därför oförbehållsamt be kammaren om ursäkt för att detta är just vad jag strax kommer att göra, nämligen avvika härifrån. Detta beror inte på ointresse utan på att jag befinner mig i en tvångssituation: Jag skall nämligen gå och delta i ett sammanträde med Energikommissionen vars ärenden är av sådan art att jag behöver vara med. I det sammanhanget vill jag säga att Energikommissionen ju nu arbetar med sitt digra underlag för att om en månad presentera sitt slutbetänkande och lägga fram sina synpunkter på den framtida energipolitiken i Sverige. När Energikommissionen tillsattes med den uppgiften hade vi 18 månader till vårt förfogande. Den nya regeringen förkortade den tiden i slutet med en månad, och genom hattandet med elmarknadsreformen har kommissionen tvingats ägna betydande tid åt just den frågan. Detta har inneburit att Energikommissionen till sin huvuduppgift har fått 9 månader i stället för 18 månader till sitt förfogande. När jag nu avviker till Energikommissionens sammanträde är det bl.a. för att framföra uppfattningen att man faktiskt inte kan beröva en statlig utredning halva den tid som står till dess förfogande utan att det får konsekvenser. Det är rimligt att Energikommissionen också i slutskedet av sitt arbete bedriver det så att de experter som kommissionen själv har engagerat får möjlighet att ha synpunkter på det underlagsmaterial som tas fram. Det är naturligtvis bra att man tar fram ett gediget underlagsmaterial, men det är ju onekligen en fördel, om man nu skall ha en kommission, att ledamöterna får erforderlig tid för att ingående diskutera och värdera det framtagna materialet. Min slutsats är att det inte är möjligt för Energikommissionen att till den 1 december på ett seriöst sätt behandla, diskutera, processa och förankra det digra utredningsmaterialet, som inte ens till alla delar är färdigt. Moderaterna kommer mot den här bakgrunden att begära utsträckt tid, så att kommissionen i stället får avge sitt slutbetänkande under det första kvartalet 1996. Att vi tvingas ta det steget beror uteslutande på regeringens hantering av elmarknadsfrågan.

Herr talman! För en positiv utveckling av näringslivet och samhällsekonomin är det viktigt med långsiktiga och stabila spelregler på elmarknaden. Därför är det bra att vi nu står i begrepp att besluta om elmarknadsreformen. Genom ökad konkurrens på elmarknaden kan vi få ett mer rationellt utnyttjande av resurserna inte bara i vårt land utan också sett i ett internationellt perspektiv. Både Norge och Finland har avreglerat sina elmarknader, och min förhoppning är att vi inom kort skall få till stånd en nordisk elbörs. Den ökade konkurrens som reformen innebär stärker konsumenternas ställning på elmarknaden och bör medföra effektivitetsvinster som gynnar de enskilda konsumenterna. Reformens främsta syfte är ju också att tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser. Men, herr talman, jag vill starkt understryka att det är absolut nödvändigt att reformen inom alla dess områden följs upp och utvärderas så att eventuella missförhållanden kan förebyggas eller åtgärdas. Alldeles speciellt gäller detta villkoren för de små elkonsumenterna och för konsumenterna i glesbygd. Några regionala orättvisor får inte uppstå till följd av reformen. Därför är det övervakningsuppdrag - tillåt mig att kalla det så - som NUTEK, Konkurrensverket och Svenska Kraftnät får enligt regeringens förslag så viktigt. Det är också nödvändigt att en billigare mätteknik utvecklas skyndsamt för att de små elkonsumenterna verkligen skall kunna ta del av reformens fördelar. För detta vilar ett stort ansvar på NUTEK, liksom också ansvaret för att utveckla prognosmetoder för både användningen och tillförseln av el och annan energi. Det är därför bra att detta speciellt poängteras i förslaget. Sveriges framtida energisystem måste baseras på förnybara energikällor. Det kommer efter reformeringen av elmarknaden att bli möjligt för enskilda och företag att välja att köpa elenergi som är producerad av förnybara energikällor. Miljömedvetenhet kan alltså utgöra ett konkurrensmedel mellan elleverantörerna. Det är viktigt att den småskaliga miljövänliga elproduktionen får ekonomiska villkor som stimulerar till fortsatt utbyggnad, vilket också Energikommissionen påtalar i sitt delbetänkande. Genom förslaget om att utsträcka leveranskoncessionssystemet från tre till fem år får de små elproducenterna bättre förutsättningar för sin avsättning på en reformerad elmarknad. Det är viktigt att också detta följs upp och utvärderas i tid. Vi i Centerpartiet är inte överens med övriga vad gäller den behandling som frågan om regleringen av ersättningen till de små elproducenterna fått i betänkandet. Det behövs helt enkelt en annan modell för att förenkla beräkningarna och undvika onödiga och kostsamma beräknings och tolkningstvister. Vi föreslår i stället att priset på el från de små kraftverken fastställs till en viss procent av den sammanlagda el och nättaxan inom det aktuella distributionsområdet. Om man fastställer ersättningen till 70 % av den samlade intäkten, minus skatter, nås både enkelhet och åsyftad tidsförbättring. Ett liknande system tillämpas redan i t.ex. Tyskland och även i Tyvärr, herr talman, har vi inte fått gehör för detta förslag. Därför har vi en reservation i frågan: reservation nr 13. Naturligtvis står jag fortfarande bakom reservationen, men i detta läge avstår jag från att yrka bifall.

Herr talman! Det är bra att socialdemokraterna har förmått samla sig till ett någorlunda vettigt förslag till avreglering av den svenska elmarknaden. Visserligen har det tagit ett år längre än nödvändigt, men bättre sent än aldrig. Eftersom det är viktigt att snabbt få förnuftiga, stabila och klara spelregler på elmarknaden stöder Folkpartiet liberalerna i huvudsak föreliggande förslag. Syftet med förslaget är ju att stärka konsumenternas ställning. Det är framför allt på en punkt som vi är kritiska. Det gäller utrikeshandel med el. Vi hävdar att frihandel och sund konkurrens är viktiga välståndsbildande krafter. Redan i förslaget från förra regeringen fanns en hel del inskränkningar i den fria handeln med el, och nu tar Socialdemokraterna ytterligare steg bort från frihandel och mot nya begränsningar och regleringar. Enbart staten skall få äga nya utlandsförbindelser. Det skall göras en utredning om särskild koncession för export och import. Uppgifter om motpart skall finnas med i den anmälan om långsiktig elhandelsavtal som även fanns med i tidigare regeringsförslag. Insikten om fördelarna med en internationell elmarknad syns vara bristfällig och tilltron till regleringar för att upprätthålla nationell försörjningstrygghet alltför stor. Vi kan aldrig någonsin reglera oss till ökat välstånd i den internationella ekonomi som vi i dag lever i. Vad gäller Vattenfalls ställning vill jag säga att vi senare kommer att diskutera frågan om försäljning. En återgång till affärsverksformen anser vi inte vara aktuell. Med sin marknadsdominans - halva den svenska elmarknaden utgörs av Vattenfall - har Vattenfall ett stort ansvar för att den fria elmarknaden skall fungera på avsett sätt. Vi i Folkpartiet är vaksamma mot monopol och oligopoltendenser. Jag har i olika sammanhang varit kritisk mot Vattenfalls agerande mot bl.a. en del små kommunala energiverk. Jag förutsätter att man snabbt rättar till tidigare missgrepp och i fortsättningen agerar på ett sådant sätt att Konkurrensverket inte behöver ingripa. Skillnaderna i det pris som elkonsumenten får betala när avregleringen har slagit igenom fullt ut kommer till stora delar att avspegla skillnaderna i nätkostnader mellan olika distributionsföretag. Jag ser fram emot en intensiv debatt om dessa monopolföretags struktur och effektivitet. Konsumenttrycket måste göra det ohållbart att behålla olika nättaxor inom relativt små områden. I dag finns det t.o.m. kommuner med flera distributörer, och därmed flera nättaxor. Jag ifrågasätter om detta system i framtiden kan upprätthållas inom länen eller ens inom landsdelarna med tanke på den ökade styrka som konsumenterna får efter dagens beslut. Avslutningsvis yrkar jag bifall till våra reservationer 4 och 7.

Herr talman! Trots att Sverige har en mycket effektiv elmarknad med hög leveranssäkerhet och ett av världens lägsta elpriser vill regeringen nu genomföra den avreglering som förberetts av den tidigare borgerliga regeringen. Det är inte konstigt att det nu börjar komma protester från flera håll än från riksdagspartier och kommunalråd. I dag har det kommit en protestskrivelse från villaägarna i Västervik, och i morse ansåg SSU att man inte borde genomföra förslaget. Beroende på frågans tekniska krånglighet har det inte blivit någon bred debatt. Men följer man diskussionen i riksdagen våren 1994 eller i senaste valrörelsen ser man att det varit en stor fråga för partierna och kommunerna. När regeringen hösten 1994 drog tillbaka förslaget till ny ellagstiftning och sköt upp ikraftträdandet var vi många som hoppades på att förslaget skulle förändras i grunden. De ideologiskt motiverade avregleringarnas tid var över, trodde vi. Herr talman! Det är intressant att syna den diskussion som försiggick i frågan för ungefär ett år sedan. Som exempel kan jag ta det den f.d. EU parlamentarikern Reynoldh Furustrand sade i riksdagsdebatten den 26 maj. Man blir nästan lyrisk när man läser de synpunkter han då framförde: "Det var vi socialdemokrater som först tog upp frågan om avregleringen av elmarknaden. Det har hänt en hel del saker sedan frågan först kom upp på dagordningen för några år sedan. Jag vill peka på två faktorer som innebär nya förutsättningar." Han fortsätter: "Vattenfall är ett av de största projekten för utförsäljning. Hur regeringen ser på detta kopplat till reglering av elmarknaden avslöjade Per Westerberg för flera år sedan - Där avslöjade han att när avregleringen av elmarknaden är genomförd kan Vattenfall privatiseras." Furustrand fortsätter: "Vårt elsystem är en del av landets infrastruktur i likhet med vägsystem och järnvägar." Vidare säger han: "Vi socialdemokrater kan inte acceptera förändringar av regler som har som främsta syfte att bana väg för privatisering av Vattenfall. Avregleringen hör ihop med utförsäljningen av Vattenfall. Vi har fått detta bekräftat av både näringsministern och statsministern." Här finns, om man läser vidare, slående likheter med Vänsterpartiets yrkanden och de socialdemokratiska motionerna, där man yrkat blankt avslag på propositionen. När man studerar vad nuvarande arbetsmarknadsminister Anders Sundström sade i valrörelsen 1994 blir man ännu mer frågande inför vad som egentligen håller på att ske. Han sade: Den borgerliga regeringen har lagt fram en proposition om en s.k. avreglering av elmarknaden. Förslaget innebär den största energipolitiska förändringen under hela efterkrigstiden. Det blir dramatiska förändringar för prissättning på el, försämrade incitament för investeringar i nya energianläggningar, m.m. Han fortsätter: Regeringens projekt är ett gigantiskt experiment där vi inte vet något om utfallet. Vi socialdemokrater anser inte att vi har råd med sådana experiment. Han säger vidare: Vad är det egentligen som gör en snabb avreglering nödvändig. Vem älskar avregleringen. Att Per Westerberg gör det är väl känt. Men att Centern i regeringsställning lånar sig till att bli stödtrupp åt Moderaterna i energipolitiken är minst sagt förvånande. Man undrar vem som i dag agerar stödtrupp till Moderaterna. Frågan om en ny ellagstiftning är naturligtvis en ideologisk fråga. Nog är det en naturlig undran hur och varför Socialdemokraterna har kunnat svänga 180 grader på bara ett drygt år. De förändringar som gjorts mot det borgerliga förslaget ger knappast motiv för detta. Förlängningen av systemet med leveranskoncessioner från tre till fem år ger visserligen ett visst skydd för små elkonsumenter. Men detta skydd är övergående. För dryga året sedan talade de socialdemokratiska representanterna klartext. Både Furustrand och Sundström ansåg att avreglerad elhandel banade väg för privatisering av Vattenfall AB. Hur förklarar Barbro Andersson i dag den situationen? Har ni fått garantier från de borgerliga partierna att de inte skall driva privatisering av Vattenfall om de återkommer i regeringsställning? I riksdagsdebatten i maj förra året sade näringsutskottets nuvarande ordförande att energi inte är en vara vilken som helst. Hon har naturligtvis helt rätt. Energiförsörjningen, postdistributionen, telekommunikationerna och järnvägstransporterna ingår i den basservice där riksdagen måste ta ett speciellt ansvar. På dessa områden behövs det ibland vissa regleringar för att skydda samhällsintresset och lika villkor var än du bor i landet, osv. Tidigare avregleringar för exempelvis flyget förskräcker. Herr talman! Regeringen har inte orkat stå emot trycket från de stora elproducenterna, de stora distributörerna och storindustrin. Förberedelserna för en avreglerad handel med el hade redan kommit för långt. Regeringen klarade inte att återställa ordningen, detta trots att man i de egna leden hade haft stort stöd för en sådan inriktning. Jag beklagar det. Vänsterpartiets förslag innebär dock inte ett blankt avslag på propositionen. Vi anser att man kan uppnå samma fördelar som regeringen önskar - effektivare utnyttjande, bättre prissättning, nordisk marknad - genom att endast utsätta råkraften för konkurrens. Genom att behålla distributionsområdena och nuvarande koncessionsområden och låta dessa handla el hos valfri leverantör i Norden undviker man dessutom den uppenbara risken att de små konsumenterna får betala industrins lägre elkostnader. De flesta kommunala elverk ges då möjlighet att fortsätta med sin effektiva verksamhet till gagn för energieffektivisering och till gagn för vanliga konsumenter. Herr talman! Jag vet att Vänsterpartiets förslag är godtagbart för de flesta kommunala företrädare, både socialdemokrater och faktiskt också en hel del borgerliga, samt naturligtvis fackliga representanter. Göran Johansson i Göteborg skulle välkomna ett sådant balanserat förslag till ellagstiftning. I frågan om Vattenfall AB är skillnaden mellan utskottsmajoriteten och Vänsterpartiet liten. Vänsterpartiet vill att riksdagen uttalar sig för att Vattenfall följer ägarens intentioner i energipolitiska frågor. Även om nu inte majoriteten vill ge några skriftliga pekpinnar till det statliga bolaget finns det anledning att i denna debatt markera att Vattenfall självklart skall följa ägarens intentioner. Frågan är återigen: Står den socialdemokratiska bedömningen kvar att en avreglerad handel med el banar väg för privatisering av Vattenfall? Små elkonsumenter och konsumenter i glesbygd är givetvis en av huvudfrågorna när vi nu skall fatta detta beslut. Regeringens förslag till ny ellagstiftning kommer med säkerhet att få till följd att små konsumenter och konsumenter i glesbygd får högre elkostnader samtidigt som det är lika säkert att större industri och andra större sammanslutningar kommer att få sänkta elkostnader. Att påstå någonting annat är fel. Marknadsekonomins funktion vad gäller priser till små och stora förbrukare av en vara är härvidlag ganska solklar. Bl.a. därför föreslår Vänsterpartiet att systemet med leveranskoncession permanentas. I betänkandet ställer utskottsmajoriteten sig bakom regeringens förslag att små elproducenter som kan leverera en effekt om högst 1 500 kW skall erhålla skälig ersättning för den levererade kraften. Med hittillsvarande synsätt har detta motsvarat alternativkostnaden, dvs. små producenter skall ha samma ersättning som stora producenter med viss hänsyn till minskade överföringsförluster. Men det är inte skäligt att använda en sådan princip. Varför det inte är skäligt att använda denna princip beror på att det stora vattenkraftverken har tillkommit med stöd av Vattenkraftlånefonden, där räntan var satt mycket lågt, och i vissa fall har även finansieringen skett över statsbudgeten. Den storskaliga vattenkraften blev därför ganska snabbt mycket lönsam och kunde stödja den senare utbyggnaden av kärnkraften. Det är därför inte skäligt att småskalig elproduktion utan dessa förutsättningar skall ersättas på samma vis. Om det är så att förutsättningen för att bygga ny elproduktion i Sverige skall vara att företaget innehar gammal lönsam vattenkraft måste denna förutsättning betraktas som ett etableringshinder. Vid en jämförelse med övriga Europa finner man att svenska små elproducenter har en mycket låg ersättning, ca 24-28 öre, medan man i Schweiz får 89 öre och i Tyskland 74 öre. Därför föreslår Vänsterpartiet att de små elproducenterna skall ges goda utvecklingsmöjligheter för småskalig kraft. Regeringen föreslår ett tillfälligt förbud för övergång till elvärme i sådana områden där fjärrvärmen har svag konkurrenskraft. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill permanenta det förbudet av naturliga skäl. Regeringen bör återkomma med förslag om hur man klarar detta i framtiden. Regeringen vill också, och det är en mycket viktig fråga för de kommunala verken i framtiden, att nätverksamhet och produktion/handel med el skall ske i olika juridiska personer. Vänsterpartiets förslag om en mer balanserad förändring av elhandeln skulle onödiggöra förslaget om två juridiska personer. Men även i det fall att regeringens förslag till ny ellagstiftning vinner en majoritet är det onödigt, krångligt och kostsamt att tvinga små kommunala elverk att bilda två bolag eller juridiska personer. Vänsterpartiet stödjer därför det moderata yrkandet att företag med mindre än 10 000 abonnenter enbart skall behöva göra en särredovisning av nätverksamhet och produktion eller handel med el. Varför skall vi tvinga de kommunala distributionsföretagen att bolagisera och öka sina administrativa kostnader? Varför skall vi pressa de kommunala verken till utförsäljning? Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 20.
Herr talman! Ni som lyssnar på läktaren, och ni som tittar på TV! Den moderat som var här i kammaren var en lustig figur. Han sade vad han tyckte, och sedan gick han. Han vill inte vara med och debattera. Han tyckte inte att andras åsikter var så intressanta, och han skulle till Energikommissionen. Då ställer man sig frågan: Finns det ingen annan moderat som kan energifrågor, eller är det ett väldigt förakt för riksdagen? Jag vet inte. Kanske talmannen kan redogöra för det vid ett annat tillfälle. Vi har haft en FN-debatt här alldeles nyss. Nu har vi en energidebatt, vilket får mig att vilja utgå från ett för många partier ganska svårsmält dokument, nämligen Brundtlandkommissionens dokument, där det slogs fast att vi i industrivärlden måste halvera vår energiomsättning. Det handlar alltså om en halvering. Då uppkommer frågan om det vi skall diskutera i dag, avreglering av elmarknaden, leder det till målet, dvs. en halvering av energiomsättningen. Som regeringen har lagt upp det och som utskottsmajoriteten har lagt upp det måste svaret bli nej. Det visar att det är lätt att prata om FN och global solidaritet för att nå de fina målen på förmiddagen, men mycket svårt när man kommer till praktisk handling där man måste ifrågasätta sin egen gamla förlegade världsbild. Det är ju tyvärr så att de gamla partiernas ideologier vilar på en sådan. Det som krävs är en ramplan för att vi skall veta inom vilken energiomsättning vi måste hålla oss. Sedan får vi ta fram ekonomiska styrmedel så att vi uppnår dessa effekter och detta mål. Nu skall detta alltså avregleras, eller omregleras som socialdemokraterna litet fantasifullt döpt om det till. Det finns ju en del regler kvar. Det är mycket bra. Vi kan inte gå på den folkpartistiska totalt anarkistiska modellen. Den är inte speciellt lysande. Reglering eller avreglering är ofta en klassisk ideologisk fråga, som Vänsterpartiet har pekat på. Den här frågan kan också användas i valrörelser för att markera revir och för att bygga upp låtsasmotsättningar mellan t.ex. socialdemokraterna och de traditionellt borgerliga partierna. Innan valet 1994 gillade inte socialdemokraterna avregleringar, vilket var bra. I dag, efter valet, gillar de det. Det gäller att göra ett SM i politik mellan socialdemokraterna och moderaterna. Då får man ibland försöka hitta på några motsättningar. Detta var väl en sådan påhittad motsättning, vad jag kan förstå. Den ideologiska argumenteringen bygger ofta på huruvida staten eller marknaden skall styra och ha ett mycket stort inflytande. Avregleringen har alltså blivit en ideologisk fråga. Ibland har det gått åt fanders. Taxinäringen och flyget är exempel på mindre lysande avregleringar. Tyvärr kan det gå lika illa den här gången. Det finns nämligen en annan dimension än den klassiska höger - vänster-dimensionen. Det finns en grön dimension i detta som är viktig. Den gröna rörelsen ser ganska pragmatiskt på detta med avreglering eller reglering. Den väg som vi skall gå är den väg som gynnar ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Då kan det ibland vara bra med avregleringar och ibland mindre bra. Men det finns ingen ideologisk blockering från vår sida när det gäller dessa frågor. Det är målet vi skall nå. Medlen är inget självändamål, som bl.a. Elisa Abascal Reyes många gånger har sagt här i talarstolen när det gäller andra avregleringar inom kommunikationssektorn. I det här fallet gäller det alltså elmarknaden och en fri konkurrens för produktion och försäljning av el. Det finns ingen som helst anledning att tillstyrka den här propositionen från regeringen. Orsaken är enkel - förslaget är en halvmessyr. Det utmynnar nämligen i att man skall privatisera vinsterna och socialisera kostnaderna. Det är ett mycket märkligt synsätt, men det är detta det går ut på. Orsaken till detta är mycket enkel. De externa kostnaderna, dvs. miljökostnaderna, vill man socialisera. Dem skall den offentliga sektorn ta hand om när de privata aktörerna och andra aktörer har tagit åt sig vinsterna. Skall vi kunna lösa detta med en avreglering på ett riktigt sätt måste naturligtvis de externa kostnaderna vara inbakade i det pris som konsumenten betalar. Så länge det inte är så har vi inte ens någon marknad. Det är en dålig marknad som inte fungerar. Därför handlar detta med avregleringen mer om traditionella moderata besvärjelser. De bygger på det enkla faktum att man vill privatisera vinsterna och socialisera kostnaderna. Kostnaderna för miljöskador, hälsoeffekter, samhällsrisker och långverkande radioaktiv förstöring av de mänskliga cellerna får den offentliga sektorn ta på sig medan vinsterna skall privatiseras. Jag måste fråga moderaterna en sak. Det kanske finns någon annan moderat som kan gå upp och försvara detta. Jag undrar varför just moderaterna avskyr detta med verklig marknad så oerhört starkt. Varför är man så rädd för detta med externa kostnader? Varför är man så rädd för att låta energislagen betala sina verkliga miljökostnader? Det är ju detta som är verklig marknad. Det är detta som är verklig marknadsekonomi. Varför är man så rädd? Jag får förmodligen inget svar från Mikael Odenberg eftersom han sprang i väg när han hade sagt sitt. Jag är förvånad över att han sprang, men inte över det han sade. I propositionen talar socialdemokraterna om att man på ett kostnadseffektivt sätt och till stabila och rimliga priser skall få fram el. Utskottets majoritet håller med. Men detta är inte sant. Det kan aldrig bli kostnadseffektivt om inte miljökostnaderna ligger i priset. På vilket sätt anser socialdemokraterna att det är kostnadseffektivt att släppa marknaden fri när den slipper ta hand om miljökostnaden? Hur kan det bli kostnadseffektivt? Ge mig ett enda intellektuellt hederligt svar på den frågan! kommissionens förslag om att el från kärnkraftverk skall miljöbeskattas med 6,5 öre hade det varit något annat. Då hade det varit något helt annat, med det ställer man inte upp på. Jag vill passa på att citera några socialdemokratiska motionärer i ärendet. Leif Marklund, Carin Lundberg, Bo Holmberg, Berit Andnor m.fl. har skrivit bl.a. följande i en motion: "Detta" - dvs. avregleringen - "är katastrofalt inte minst med tanke på att kärnkraften skall avvecklas." Katastrofalt, skriver de. SSU har sagt samma sak. Jag tror att det vore bra om den socialdemokratiska riksdagsledningen började fundera över om man inte skall lyssna på den mer moderna delen av den socialdemokratiska rörelsen. I en annan motion från socialdemokraterna, av bl.a. Arne Kjörnsberg och Christina Zedell, talas om hotet mot glesbygden på ungefär samma sätt som vi har talat om det i vår motion. Jag vill också passa på att fråga hur Folkpartiet ser på detta med avreglering. Linje 2, som Folkpartiet och Socialdemokraterna stod bakom, sade ju inför folkomröstningen om kärnkraften att kärnkraften skulle vara avvecklad år 2010. Det var avveckling med förnuft. Låt oss nu avveckla med förnuft! Kan man göra det med den här avregleringen? Nej, det kan man inte. Men hur är det med linje 2:s handlingsplan och deras löften? Man kan aldrig någonsin få kärnkraften avvecklad om man avreglerar elmarknaden utan att baka in miljökostnaderna för kärnkraften. Jag skulle också vilja ta upp detta med utrikeshandel med el. Min fråga går då till Centerpartiet. När vi så småningom förmodligen får en inre elmarknad inom EU, en fri marknad med en mer eller mindre fri utrikeshandel, tror inte Kerstin Warnerbring att det kommer att innebära att elpriset i Sverige kommer att öka högst avsevärt. Varför skall svenska kraftbolag sälja el till svenska hushåll och inte få ut lika mycket som om man säljer till tyska hushåll? Man kan kanske t.o.m. få ut det dubbla priset. Om detta blir verklighet, finns det då utrymme för att Sverige skall skatteväxla på det sätt som både Centern och Miljöpartiet vill? Finns det utrymme för ytterligare elskattehöjningar t.ex.? Eller blir priset så högt i alla fall? Jag undrar om Centern ser ett visst problem i detta. Jag stöder alla reservationer som Miljöpartiet har skrivit under, och jag yrkar bifall till reservation 2.
Herr talman! Miljöpartiet har ett yrkande om att man skall sälja ut Vattenfall AB till de landsting där dessa kraftverk befinner sig. Då blir man litet orolig. Här finns ju andra förslag om att privatisera och sälja ut Vattenfall AB. Min fråga till Birger Schlaug är: Finns det någon situation där Miljöpartiet kan tänka sig att stödja en allmän privatisering av Vattenfall?
Herr talman! Nej, det gör det inte. Vi tycker att Vattenfall skall förbli i offentlig ägo. Däremot har vi inte - som andra kanske har - några ideologiska blockeringar som leder till att vi menar att Vattenfall måste vara statligt.
Herr talman! Birger Schlaug ställde en direkt fråga till mig om hur jag ser på utrikeshandeln med el. Mitt svar är att vi redan i dag säljer el till och köper el från utlandet och att jag inte har kunnat se att detta har påverkat det svenska elpriset. Vi köper el från Norge, Tyskland och Danmark, och vi säljer el via Baltic Cable till Tyskland. Jag kan därför inte se att det skall bli några större skillnader. Inte heller kan jag se att handeln med andra länder i någon utsträckning skall kunna påverka en skatteväxling. I EU diskuterar man redan skatteväxlingsproblematiken, och man kommer med största sannolikhet att liksom vi vill göra i Sverige genomföra en skatteväxling. Följaktligen bör inte heller det kunna påverka utrikeshandeln med el.
Herr talman! Vad gäller skatteväxling var det väl i förrgår en katastrof som inträffade på Ekofinmötet, där tyvärr inte Göran Persson medverkade men Sverige ändå var representerat. Det som där skedde var väl en katastrof när det gällde synen på koldioxidskatt, energiskatter och annat. Inget talar väl för att EU just nu kommer att stödja de förslag som EU kommissionen har lagt fram. De berörda ministrarna är ju hela tiden motsträviga. Sverige hanterade frågan ganska bra i måndags, så att man slapp låsa fast sig vid ett mycket dåligt femårsbeslut och trots allt kan hålla diskussionen vid liv. Det blir ingen skillnad på elpriset, säger man nu från Centerpartiet, och det var intressant. Andra centerpartister som talar om energifrågor brukar säga precis tvärtom, att det inte är kärnkraftsavvecklingen som leder till ökat pris, utan den totala avregleringen av köp och försäljning av el, så att svenska kraftbolag får sälja el till tyska hushåll för dubbla priset. Det är den argumentation som man har då. Vilket ben skall man egentligen stå på inom Centerpartiet? Det är väl vidare ändå litet skillnad mellan dagens situation och den som man inom EU jobbar för, dvs. en totalt fri elmarknad. Man kan nog inte jämföra gårdagen eller dagen med morgondagen så som Kerstin Warnerbring gör.
Herr talman! Jag tycker att det går alldeles utmärkt att jämföra gårdagen, dagen och morgondagen med varandra. Det är nämligen genom historien som vi lär oss att tolka framtiden, Birger Schlaug. Jag har sagt att det redan i dag pågår ganska mycket av utrikeshandel med el och att detta, såvitt jag vet, inte i någon nämnvärd utsträckning har påverkat elpriserna i Sverige. Däremot är jag alldeles övertygad om att vi i framtiden måste få mycket dyrare elpriser även i Sverige. Det är en självklarhet om vi över huvud taget skall kunna klara av dels kärnkraftsavvecklingen, dels allt annat som hör samman med elförsörjningen. Vi har i Sverige ovanligt låga elpriser, och följaktligen finns det också utrymme för en viss höjning.
Herr talman! Jag delar helt Kerstin Warnerbrings uppfattning att det finns ett utrymme för högre eloch energipriser. Men vitsen med både Centerns och vårt skatteväxlingsförslag är att denna ökning i första hand skall ligga på skatten. Då får vi nämligen in skatter så att vi kan sänka skatten på arbete. Men en fullständigt fri elmarknad kommer att pressa upp priset. Säg mig det kraftbolag i Sverige som säljer för halva priset till svenska konsumenter när det kan få hela priset hos danska, tyska eller franska konsumenter! Jag förstår inte riktigt Kerstin Warnerbrings resonemang, men det får vi kanske debattera en annan gång, när vi har mer av repliker till förfogande.

Herr talman! Dagens betänkande följer i stort sett den proposition om en avreglering av elmarknaden som regeringen presenterade före sommaren. Den propositionen följde i sin tur det delbetänkande som Energikommissionen presenterade i februari. I det föreslogs vissa smärre justeringar i den tidigare av riksdagen under mandatperioden beslutade avregleringen. Man kan då fråga varför denna omtagning är nödvändig. I realiteten har vi fått en försening av avregleringen av elmarknaden. Någon större övrig effekt har inte uppkommit. I ett särskilt yttrande till Energikommissionens delbetänkande konstaterade ledamöterna från de partier som ingick i den förra regeringen att det när kommissionens betänkande nu föreligger är lätt att se att de socialdemokratiska farhågor som föranledde uppskovet med reformen varit obefogade. Slutsatsen är densamma i dag, vilket också framgår av det särskilda yttrandet vid dagens betänkande. Herr talman! Eftersom propositionen näst intill slaviskt följde vad Energikommissionen föreslog, fann vi från Kristdemokraternas sida ingen anledning att motionera. Våra synpunkter hade blivit tillgodosedda i kommissionsarbetet. När betänkandet nu föreligger ställer vi oss också bakom det, utom på en punkt som inte hör ihop med propositionen och avregleringen. Utskottet går längre än vad regeringen har gjort i synen på Vattenfall. Regeringen skrev i sin proposition att det finns starka skäl som talar för att Vattenfall bör kvarstå i statlig ägo, men utskottet skriver att man definitivt vill ha kvar Vattenfall i statlig ägo. Detta kan synas vara en liten skillnad, men vi tycker att det är en onödig markering i dag, innan Energikommissionen har lagt fram sitt slutbetänkande. Avregleringen av elmarknaden kan bli ett viktigt instrument för energieffektivisering, som är en grundbult i en strategi för kärnkraftsavveckling. Vidare möjliggörs nu på ett tydligt sätt för elkonsumenterna att efterfråga en ur miljöns och ur kommande generationers synpunkt hållbar elproduktion, av s.k. grön el. att man bevakar att de små elproducenterna, som ofta arbetar med förnybar elproduktion, inte missgynnas - vilket är viktigt - och att kommuner har möjlighet att skydda fjärrvärmen där den har en svag konkurrenskraft. Herr talman! Det finns både hängslen och livrem på den här avregleringen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan utom beträffande den text som berörs i reservation 4. Man kan också ha en stilla förhoppning om att Energikommissionen nu skall kunna samla en motsvarande bred enighet kring hur omställningen av energisystemet skall genomföras. Jag som sitter i denna kommission kan omvittna att det är en något svårare uppgift, men vi skall inte lämna något oprövat och skall verkligen anstränga oss för att försöka komma överens också i denna för helheten i energipolitiken helt avgörande fråga. Herr talman! Jag har också ett par kommentarer till ett par inlägg som gjorts här tidigare. Jag har förstått att Birger Schlaug inte tycker att Energikommissionens arbete är så viktigt. Det framgick av hans tidigare inlägg. Han har också deklarerat att han mitt i detta arbete vill öppna egna fronter. Jag kan konstatera att Birger Schlaugs respekt för det politiska arbetet kanske inte är så total, trots att han hade synpunkter på vår respekt för riksdagens arbete. Kommissionen håller faktiskt just i dag och en månad framöver på med att försöka slutföra ett arbete. Jag tycker att man skall ha en viss respekt för det arbetet. Avregleringen är en sak. De ekonomiska styrmedlen för hur vi skall baka in de externa kostnaderna behandlas nu, och resultatet härav kommer så småningom att redovisas i slutbetänkandet. Jag kan också säga till Lennart Beijer att det från Vänsterpartiet över huvud taget inte fanns någon reservation till delbetänkandet från Energikommissionen. Det är med viss förvåning som jag noterar att ni efter arbetet i den nu har ändrat uppfattning.
Herr talman! Jag har naturligtvis respekt för Energikommissionens arbete. Det vore mycket märkligt annars. Men jag förstår inte riktigt hur du på allvar kan mena att vi först skall avreglera och sedan kan hoppas att de externa kostnaderna, dvs. miljökostnaderna, skall kunna bakas in i priset. Jag menar att man naturligtvis måste gå den andra vägen. Först garanterar man att det är verkliga kostnader som vi betalar för elen, dvs. miljökostnaderna ingår i priset. Sedan kan vi börja diskutera avreglering. Annars får vi ingen verklig marknad. Då får vi bara ett system där man privatiserar vinsterna och socialiserar kostnaderna.
Herr talman! Det är uppenbart att Birger Schlaug över huvud taget inte har läst betänkandet från Energikommissionen när det gäller avregleringen av elmarknaden. Jag har just bläddrat igenom det igen och ser att det på ställe efter ställe mycket tydligt står att man återkommer till frågan om hur man skall baka in miljökostnaderna i energipriset. Jag kan återge ett enda ställe: Inte heller de ekonomiska styrmedlen torde komma att förlora i styrka - i samband med avregleringen. Liksom hittills kan skatter och avgifter användas för att i förbrukningsledet påverka användningen av energin och därmed exempelvis minska miljöbelastningen från skadliga ämnen som bildas och emitteras vid energianvändningen. Det är precis det vi sysslar med nu. Ni slår faktiskt in helt öppna dörrar i det här sammanhanget. Det vi diskuterar i dag är avregleringen av elmarknaden. Sedan har vi helheten, och den kommer kommissionen snart fram till ett slutbetänkande om.
Herr talman! Naturskyddsföreningens energiexpert Tomas Kåberger sitter för Miljöpartiet i Energikommissionen. Han har alltså tvingats att reservera sig mot de dumheter ni håller på med, genom att ni inte ser till att de verkliga miljökostnaderna ingår i elpriset innan man avreglerar. Dessutom sade Dan Ericsson att man pratar om att de ekonomiska styrmedlen inte skall förlora i styrka. Det är inte detta det handlar om. De måste ju bli verkliga. Det betyder att de måste öka mycket i styrka.
Herr talman! Jag kan väl konstatera att det i samband med betänkandet från Energikommissionen även förekom en del tveksamheter i det politiska arbetet som rörde Miljöpartiet. Det var först efter det att vi var klara och arbetet var avslutat som det inflöt en reservation, som tog upp andra saker. Har man den synen på politiskt arbete att man inte i en utredning kan diskutera olika ståndpunkter, så att vi vet var vi har varandra, kan jag tala om att det är mycket svårt att ta ställning till nya förslag som läggs fram i form av en reservation när man har slutfört arbetet. Det är inte respekt för det politiska arbetet,

Herr talman! "Allt går ju med elektricitet, elektriskt det är nåt konstigt med det. Elektriskt det strömmar ju som ni vet, härs och tvärs igenom tråden." Citatet är av Tage Danielsson. En omreglering och reformering av ellagstiftningen ger konsumenterna en starkare ställning än med nuvarande ellag. Konsumenterna får ett inflytande över prissättningen, eftersom upphandlingen kommer att ske i konkurrens. Om detta handlar, som framgått av tidigare inlägg, denna debatt, och jag är glad att samstämmigheten är så pass stor som den är. Vissa reservationer finns, men en stor enighet finns i utskottet om färdriktningen. Tanken med elmarknadsreformen är just att genom ökad konkurrens stärka konsumenternas ställning på marknaden. Avsikten är att skapa förutsättningar för en effektiv elförsörjning. Den förra socialdemokratiska regeringen inledde detta arbete genom att ta initiativ till en bolagisering av Vattenfall och att i samband därmed överföra storkraftnätet till en särskild organisation, Svenska Kraftnät. Det är dock regeringens och utskottsmajoritetens mening att Vattenfall skall förbli i statlig ägo. Nu fullföljs arbetet på elmarknadsreformen. För att säkerställa konkurrens på lika villkor krävs ett nytt regelverk. Det är alltså fråga om en omreglering snarare än en avreglering av elmarknaden. De stora industrikunderna har redan nu vissa möjligheter att förhandla med olika kraftbolag om villkoren för leveranser av högspänd el. Genom elmarknadsreformen får också andra kunder den möjligheten. Utskottet besökte Norge i våras och kunde då ta del av deras erfarenheter på det här området. Deras erfarenheter är mycket goda. Ingen aktör önskar återgå till det gamla. Man har fått en klarare målsättning och tydligare roller. Det är lättare att arbeta. Man har en överblick, och priserna har sjunkit för konsumenterna. En nordisk elbörs diskuterades också vid detta besök. Liksom de nordiska energiministrarna är aktörerna mycket angelägna om att en organiserad handelsplats kommer till stånd. Utskottet delar denna uppfattning, vilket framgår av betänkandet. Med det beslut som vi tar i dag i denna kammare kommer vi ett stort steg närmare målet. En gemensam nordisk elmarknad ger Sverige större handlingsfrihet inför de diskussioner som skall föras inom EU om en gemensam framtida elmarknad. Den förra regeringen ville avreglera tidigare. Det har vi hört från den här talarstolen. När vi bytte regering och riksdagsmajoritet sköts detta upp, och de tidigare regeringspartierna fullföljer sin politik i detta betänkande med en reservation. Vad vi socialdemokrater sade då var att man innan man avreglerar eller omreglerar bör titta på vad det innebär för omställningen av energisystemet, hur det påverkar utrikeshandeln och vad det innebär för glesbygden. Energikommissionen fick i uppdrag att med förtur utreda detta och lägga fram förslag. Så har skett, och propositionen och detta betänkande behandlar ingående de mera genomtänkta delarna. Beträffande utrikeshandeln med el kommer en särskild utredare att titta närmare på det. I propositionen står det att utrikeshandeln med el innebär fördelar för den svenska elförsörjningen, inte minst i perspektivet av en kommande avveckling av kärnkraften. Utskottsmajoriteten delar den uppfattningen. Vår grundinställning är att handelsutbyte med andra länder innebär fördelar för Sverige. Fördelarna är, som vi säger i betänkandet, en ökad produktionseffektivitet och stabilare prisnivå. Naturligtvis kan en situation uppstå då en viss reglering kan bli nödvändig, exempelvis om försörjningstryggheten skulle hotas. Därför är det bra att låta en särskild utredare titta närmare på det. Vi ser också med tillfredsställelse på förslaget att tillkommande utlandsförbindelser skall ägas och förvaltas av staten och tillstyrker detta. Många har haft funderingar kring och varit tveksamma till de små konsumenternas och glesbygdskundernas ställning. Utskottet har diskuterat dessa frågor ingående. NUTEK kommer att få ett uppföljningsansvar, och jag vill gärna här från talarstolen betona vikten av just uppföljning. En viss garanti blir det för små kunder genom uppdelningen i en nätdel och en eldel. Distributörer kan spela ut producenter mot varandra och därmed pressa priset. Vi har i Sverige låga elpriser, och det finns enligt NUTEK och Konkurrensverket ingenting som säger att de inte kan bli lägre. Glesbygdskunderna bör följas noga. Detta betonar vi i betänkandet. Regeringen har också för avsikt att uppdra åt NUTEK att särskilt övervaka kostnadsutvecklingen för glesbygdskunderna. Regeringen påpekar särskilt att vid tariffsättning på regionledningar skall huvudprincipen vara en avståndsoberoende tariff för uttag av el. I dag gäller att man inte får ha olika priser för olika kunder, och risken för att just glesbygdskunderna får betala mer för eldelen bedömer jag som liten. Nätkostnaden är officiell och lika för alla. Det som blir avgörande för priset är kundstorleken. Det spelar ingen roll om man bor i lägenhet i centrala Uppsala eller i ett litet hus på norra Gräsö i detta avseende. Prisskillnaderna är i dag stora. Råkraften är mycket billigare i vissa delar av landet än i andra. Boden köper t.ex. sin råkraft 30-35 % billigare än Östhammar, för att ta ett exempel. Särredovisning, eller uppdelning i olika juridiska personer, är en fråga som diskuteras på olika håll. Utskottsmajoriteten menar att en klar uppdelning behövs för att undvika korssubventioneringar. Små, kommunala elbolag som jag har talat med menar att bolag är den bästa formen. Verksamheten skulle helt enkelt inte fungera annars. Omställningen av hela det svenska energisystemet kommer att behandlas i särskild ordning. Energikommissionen skall lämna sitt betänkande i december. Därefter kommer remissomgång och breda diskussioner, och så småningom kommer proposition, utskottsbehandling och kammardebatt. Med det beslut vi fattar i dag underlättar vi denna omställning. Vi öppnar för kundernas fria val. Den som vill kan välja sin el från förnybara energikällor, s.k. grön el. Herr talman! Som framgår av betänkandet och som framgått av debatten här i dag finns några reservationer fogade till betänkandet. Propositionen och betänkandet grundar sig i sin tur bl.a. på Energikommissionens delbetänkande kring dessa frågor. De reservationer som fogats till betänkandet i dag stämmer inte överens med delbetänkandet från Energikommissionen. Jag är litet förvånad över vissa partier. Är det så att den som sitter i Energikommissionen talar för sig själva och den som sitter i näringsutskottet talar för sig? Vilken är då partilinjen, och hur skall de viktiga energifrågorna behandlas i en kommande debatt? Herr talman! 1902 års ellag har varit gällande länge. Det är nu dags att möta framtiden med en ny. En modern ellag, anpassad till den nya tiden med samarbete över gränserna, kommer att medföra ett nytt tänkande. En VD vid ett kommunalt elbolag som jag har talat med säger: Tänk vad bra det blir när vi skall utvecklas till ett serviceföretag. I stället för att säga till folk som ringer och klagar att vi har rätt och de har fel får vi jobba på ett annat sätt; vi får bli mer serviceinriktade. Herr talman! Jag tror att det här blir bra. Jag är säker på att vi om några år, när vi har sett hur det här verkar, inte kan tänka oss att återgå till det gamla, på samma sätt som man har upptäckt i Norge.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

Herr talman! Man blir nästan imponerad av den självsäkerhet och den säkerhet som utskottsmajoriteten visar i fråga om förslagets positiva sidor. Det som Barbro Andersson framhåller om möjligheterna att köpa grön el är nästan paradisiskt. De små sammanslutningarna skall kunna pressa priserna osv. Jag skulle vilja ställa ett par väldigt konkreta frågor. Är Barbro Andersson inte det minsta orolig för att förslaget framför allt kommer att gynna de stora energianvändarna? Redan har vi fått signaler om att de priser som bestäms nu för nästkommande år visar att man räknar upp priserna till enskilda konsumenter, medan man håller igen på priserna till industrin - man räknar alltså inte med att kunna höja de priserna. Tvärtom måste man konkurrera om de stora kunderna. Är ni inte rädda för att förslaget får denna konsekvens? Bör man inte vara litet försiktig med våra små kommunala elverk? Fyller de inte en väldig viktig funktion? Har det inte visat att de är mycket effektiva i sitt arbete? Är det verkligen meningen att vi skall pressa dem för att de skall bli uppköpta av de stora på marknaden? Jag vill att Barbro Andersson reder ut ståndpunkterna. Det sades för ungefär ett år sedan att en avreglerad elmarknad skulle bana väg för en privatisering av Vattenfall. De misstankarna från socialdemokratins sida har ni i dag lagt åt sidan, eller?
Herr talman! Jag vill gärna se möjligheterna med det här förslaget. Det finns många möjligheter. Om man sätter sig in i förslaget noga, om man diskuterar med människor som är verksamma i branschen och som vill se möjligheterna och inte hoten, då upptäcker man dem också. Därför vill jag gärna stryka under dem. Beträffande priserna skiljer man på en nätdel och en eldel, vilket gör att det inte har så stor betydelse för de små konsumenterna om man bor i en lägenhet centralt i en stad eller ute på landet i en villa. Jag tror att riskerna för de små elbolagen är överdrivna. Man måste ju inte sälja sitt elbolag till de stora om man inte vill. Om vi dessutom får en nordisk elmarknad, som vi alla gärna vill se, kommer de i dag stora bolagen - Vattenfall och Sydkraft och andra - så att säga minska i storlek genom att det blir fler aktörer på marknaden.
Herr talman! Barbro Andersson sade att hon tror att detta leder till en effektiv elförsörjning. Jag förstår inte vad hon menar med "effektiv" när inte miljökostnaderna finns inräknade. Hur kan det då vara effektivt? Leif Marklund, Berit Andnor och Bo Holmberg m.fl. drar i sin motion slutsatsen att det blir en katastrof, inte minst med tanke på att kärnkraften skall avvecklas. Hur ser utskottsmajoriteten och socialdemokraterna i utskottet på det? En konkret fråga till: Varför skulle svenska kraftbolag sälja billigt till svenska konsumenter när man får en gemensam elbörs inom EU där man kan sälja dyrt till andra länders konsumenter?
Herr talman! Under arbetet med det här betänkandet i utskottet har Birger Schlaug inte varit närvarande, inte följt debatten. Jag förstår att det kan vara litet svårt att följa med. Om man läser betänkandet och propositionen noga ser man att vi på varje punkt har bemött de farhågor och påståenden som finns i de olika motionerna. Vi har med det förträffliga kansliets benägna hjälp sett till att vi fått bra skrivningar som en klar majoritet står bakom. Om Birger Schlaug läser betänkandet noga får han svar på de frågor som han ställt.
Herr talman! Jag har faktiskt läst både betänkandet, kommissionens delbetänkande och mycket annat. Jag ställde några konkreta frågor. Hur kan det vara effektiv elhantering och effektiva elkostnader när man inte räknar in miljökostnaderna? Jag vill ha svar på den frågan. Den besvaras inte i betänkandet. Dessutom skulle jag vilja ha ett enkelt svar på följande fråga: Varför skulle svenska kraftbolag sälja billigt till svenska konsumenter när man kan få ut dubbelt så högt pris om man säljer till tyska eller andra konsumenter, om EU nu skall ha en gemensam elbörs, vilket Barbro Andersson talade om? Är det av ren godhet som svenska kraftbolag skall sälja billigt och minska vinsten? Varför?
Herr talman! Jag skall ta det sista gällande utrikeshandeln först. Det är just för att man skall kunna besluta hur det hela skall se ut som vi föreslår den här konstruktionen för handeln. Den effektiva elförsörjningen får vi genom uppdelningen, som tydligt framgår av betänkandet. Dessutom rör detta de frågor som kommer att behandlas av Energikommissionen i ett senare läge och som inte berör debatten här i dag.

Herr talman! Med talmannens benägna tillstånd tänker jag först ta upp en fråga som inte har med denna debatt att göra utan med alla debatter i denna kammare. Jag vet att talmännen vill ha rappa och litet livfulla debatter. Men första förutsättningen för det är att man hör sina ärade meddebattörer. När man måste uppbringa all sin energi för att över huvud taget höra vad meddebattörerna säger är det ganska hopplöst att få dessa livfulla och rappa debatter som vi vet att talmännen gärna vill att vi skall ha i denna kammare för att göra riksdagen till centralpunkten för politiken i Sverige. Därefter över till ämnet: Bakom den något oskyldiga rubriken "Ny ellagstiftning" ryms utan tvekan den största energipolitiska reformen under hela efterkrigstiden. Det elförsörjningssystem som vi har nu har gett oss en hög teknisk nivå, stor leveranssäkerhet, internationellt sett låga priser och ett rimligt system för taxesättning. Den som vill ändra på detta - som framgått av debatten och betänkandet vill näringsutskottet göra det - har, menar jag, hela bevisbördan. Den som vill ändra systemet måste leda i bevis att ett nytt system blir bättre och ger samhällsekonomiska och inte minst miljömässiga vinster. Näringsutskottet säger att det främsta syftet med dessa förslag är att stärka konsumenternas ställning. I min hand har jag en broschyr från Svenska Elverksföreningen. Inom parentes har nog Svenska Elverksföreningen missförstått riksdagens roll, eftersom man påstår att riksdagen har beslutat om en del förändringar. Vi kommer att besluta om någon halvtimma eller timma om detta. I broschyren finns en rubrik som lyder "Lönar det sig att byta?" Under den kan man läsa följande: "Hur mycket pengar finns det att hämta om man byter elleverantör? Det beror naturligtvis på vilka villkor man har idag och hur mycket el man förbrukar. Men för de allra flesta hushåll blir nog svaret: inte särskilt mycket. Den som byter elleverantör måste nämligen ha en elmätare som mäter elförbrukningen timme för timme. Kostnaden för den noggrannare mätningen skall betalas av kunden. För de flesta hushåll blir det därför antagligen inte ekonomiskt lönsamt att byta elleverantör." Detta säger I en av de största landsortstidningarna kunde man i söndags läsa en intervju med en hög chef inom Vattenfall. Han fick frågan: "Men varför då en avreglering, har det inte fungerat bra som det gjort?" Efter att han talat om att det finns vissa tendenser till att bli pösig - man blir något överraskad att denne Vattenfallschef talar så fritt ur hjärtat; det finns nog andra medel att behandla pösigheten med - säger han: "Det handlar dock inte så mycket om priset, Sverige har trots sitt utpräglade monopol världens lägsta elpriser." Detta är alltså inte mitt ordval utan Vattenfallschefens. Följdfrågan från journalisten blev: "Men nackdelarna då? För nog finns det en baksida på medaljen." Jo, det var den här mannen klart medveten om. Han nämnde avregleringen av flyget som avskräckande exempel. "Även taxi har ju efter avregleringen haft kaos på sina håll ---." Han ser också en fara för elmarknaden. "Mindre seriösa aktörer --- kommer att försöka tjäna snabba pengar på att köpa och sälja elström. - Vi kommer nog tyvärr att få se sådana ---." Vattenfallschefen hade fel i ett, eller kanske två, av sina påståenden. Jag tänkte ta upp det här med världens lägsta elpriser. Till industrin har faktiskt Sydafrika och Kanada lägre pris. Sverige däremot har klart lägst priser i Europa, vilket Vattenfall har visat i en liten brochyr jag har och vilket Dagens Industri visade i en artikel i mitten av förra månaden. Då är frågan: Har näringsutskottet kunnat visa att svenska konsumenter kommer att få lägre priser? Mitt svar är obetingat: Den som vill göra denna stora förändring av ett system som har gett oss Europas absolut lägsta priser och bland de lägsta priserna i världen måste kunna leda denna fråga i bevis. Låt oss se på en vanlig hushållskonsument. Det hushåll jag tar upp bor i lägenhet och förbrukar ca 4 000 kWh per år. Den mätutrustning som behövs för att mäta förbrukningen timme för timme kostar, säger man, 5 000 - 8 000 kr. Jag vill inte ta i så mycket, så jag räknar lågt i mitt exempel och antar att en sådan kostar 6 000 kr. I exemplet utgår jag ifrån att konsumenten får ett lägre pris på 2 öre per kWh. Det betyder att denne hushållskonsument kommer att få en 80 För att betala kostnaden för mätaren behöver man alltså hålla på i 75 år innan den är betald. Det öppnar i och för sig oanade perspektiv på det att man skall stärka konsumentens ställning. Detta visar att möjligen, och jag understryker möjligen, kan avregleringen vara till fördel för de absolut största förbrukarna som genom sin styrka och sina kunskaper kan sätta kraft bakom sina ord i förhandlingarna. Dessa möjligheter har inte hushållen och, vad kanske värre är, inte heller småföretagen. Till sist vill jag nämna den väsentligaste invändningen på den här punkten. Elmarknaden i Sverige är en utpräglad oligopolmarknad, inte som Vattenfallschefen påstod monopolmarknad. Det finns alltså väldigt få leverantörer. Elmarknaden tenderar dessutom att bli allt mindre. En sådan marknad kommer inte, menar jag, att leda till konkurrens som kommer de små kunderna till del i varje fall. All erfarenhet från denna och andra branscher visar obetingat att jag har rätt. Utskottet skriver i betänkandet att det främsta argumentet för den lagstiftning som utskottet nu föreslår är omsorgen om konsumenterna. Med det räkneexempel jag nyss visade är de naturliga frågorna med en lätt travesti på Gustav Möller: "Omsorg för vem? Omsorg till vad?" Herr talman! Låga elpriser, hög leveranssäkerhet, hög teknisk nivå och rimlig taxeersättning har varit till fördel för vårt land, för näringslivet och för övriga elkonsumenter. De förslag som nu föreläggs riksdagen för beslut har inte på något av dessa områden visat att det blir bättre. Till detta skall läggas att Sverige står inför en omställning av energisystemet som inget annat land genomfört. Vi har ambitionen - det tror jag att vi alla är överens om - att den skall ske med bibehållen god leveranssäkerhet och till konkurrenskraftiga priser. Den skall ske i ordnade former och inte i panik. Dessutom anser vi att det är rimligt att skillnaderna i pris för nyttigheten el inte blir alltför stora mellan olika delar av vårt land. Alla dessa problem sammantagna kommer genom de förslag som riksdagen nu har att behandla att överlämnas till marknaden, en marknad vars största och oftast enda drivkraft är att tjäna pengar och i en del fall, dess värre, tjäna snabba pengar. Jag har inga invändningar mot det. Det är rimligt att det är på det här sättet i ett marknadsekonomiskt system. Men man kan fråga sig om man skall överlåta allt till ett sådant system. Detta, herr talman, är enligt min mening tillräckligt för att motivera det avslagsyrkande som finns i den motion där jag står som första namn och vars beteckning är 1994/95:N25. Jag vill ändå ta upp en tråd till. Jag går då tillbaka några år i tiden och knyter an till vad näringsutskottet har sagt tidigare. I slutet av 1980-talet gjordes en del stora förändringar, vilket bl.a. Barbro Andersson talade om. Man bolagiserade exempelvis Vattenfall. Det grundläggande skäl som då fördes fram var att det var viktigt att vårt land var i takt med förändringarna i dåvarande EG. Det tyckte också ett enhälligt näringsutskott våren 1992, då utskottet talade om att det var viktigt att beakta utvecklingen inom EG innan beslut fattades om förändring av svensk elmarknad. Det verkade rimligt då och jag tycker att det verkar rimligt nu. Att Sverige skulle eftersträva samtidighet var näringsutskottets enhälliga uppfattning 1992. Jag vet inte hur mycket denna uppfattning präglades, eller var beroende, av att den allänna meningen då ute i Europa var att en omfattande avreglering var på gång. Jag kan alltså inte bedöma det. Det är bara det att nu är de allra flesta bedömare överens om att denna förändring, alltså strävan mot en avreglering, har avstannat. Endast ett av länderna i dåvarande EG, Storbritannien, har avreglerat. Det finns grundläggande meningsskiljaktigheter bland de stora länderna inom EU. Flera av dem anser det vara ett nationellt intresse att slå vakt om möjligheterna att med politiska medel styra elmarknaden till båtnad för landets industri, hushåll och medborgare och inte överlåta detta faktiskt en smula svåra problem till marknaden. Det betyder att den kanske viktigaste utgångspunkten i näringsutskottets, tycker jag, välgrundade uppfattning från 1992 - samtidigheten - inte talar för en avreglering av vår elmarknad. Herr talman! Jag har samma uppfattning som näringsutskottet år 1992 hade i denna del. Men i motsats till näringsutskottet står jag fast vid den uppfattning som jag då hade. Detta är i sig ett skäl så gott som något för att yrka avslag på motion N25. Jag hade tänkt yrka bifall till motion N25 och till motion N27, vilken har Leif Marklund som första namn. Men jag har fått lära mig av kammarkansliets eminenta tjänstemän att jag av formella skäl inte kan göra det. Anledningen är att båda motionerna täcks in av reservation 2. Därför kommer vi motionärer att vid kommande votering rösta för reservation 2. Till sist: Vi, Sveriges riksdag, som sitter här på uppdrag av medborgarna har i denna fråga uppdraget från våra barn och barnbarn att genomföra en total omställning av det svenska energisystemet. Vår absoluta strävan är att detta skall kunna göras under ordnade former och, som sagt, inte i panik. Alla åtgärder som vi vidtar på det energipolitiska området måste präglas av detta uppdrag. Detta, herr talman, är det grundläggande skälet till mitt ställningstagande i denna fråga.

Herr talman! Som tidigare sagts i denna kammare var det föregående borgerliga regering som både inledde och genomförde avregleringen av elmarknaden. Det här drogs tillbaka av den socialdemokratiska regeringen på grund av den stora osäkerheten om vad som skulle hända. Vi gav Energikommissionen tilläggsuppdraget att analysera konsekvenserna av en sådan här avreglering, eller omreglering - en lek med ord enligt min mening. Energikommissionens arbete ledde till ett delbetänkande där några små förändringar föreslogs. Dessa ändringar gick naturligtvis i rätt riktning, men det var inte på långt när tillräckligt för att övertyga mig och många andra. Enligt min och många andras mening var det alltför många osäkerhetsfaktorer som trädde fram. Dessa osäkerheter uttrycks i propositionen i ett förslag om fortsatt utredning och uppföljning. Det är i och för sig vällovligt att man, när så stor osäkerhet råder, ser till att det blir utredningar och uppföljningar. Propositionen andas dock en alltför stor osäkerhet och bör därför avslås. Herr talman! Jag har försökt att hitta motivet till denna omställning av den svenska ellagstiftningen, men jag har inte lyckats. Att ta ytterligare ett steg mot en avreglering och att låta marknaden styra svensk elförsörjning och de svenska elpriserna bortom den politiska församlingens möjlighet att påverka tycks i dag vara ett självändamål. Motivet, en effektivisering av elmarknaden och en stärkt ställning för konsumenterna, åtföljs i betänkandet av en mening om att denna effektivisering med ökad konkurrens verkar komma - där finns också en osäkerhet - enskilda konsumenter till del. Visst låter det bra! Men sedan redovisas att NUTEK, Konkurrensverket och Svenska kraftnät får i uppdrag att övervaka och följa händelseutvecklingen. Här redovisas ju också en klar osäkerhet om följderna av reformen. I motionerna N25, N26 och N27 lyfter vi motionärer fram en hel del problem som icke är lösta och där det finns en oerhört stor osäkerhet. Vi lyfter fram glesbygdskonsumenterna. Hur skall detta komma dem till del? Kan man tänka sig att sitta uppe i Åsele hemma i vardagsrummet framför en dator och där följa elmarknaden och elbörsen efter att först kanske ha investerat 5 000 eller 10 000 kr i en ny mätare för att nästa dag kunna köpa den billigaste elen? Det är nonsens, och det är fåfängligt att tro att svenska hushåll skall hantera sina elkostnader på det sättet. När det gäller glesbygdskonsumenterna avstyrker utskottet med motiveringen att grund saknas för vårt tvivel att det här skall komma nämnda konsumenter till godo. Även här uttrycks ju en stor osäkerhet. Det är faktiskt det enda ställe som vi har hittat där man argumenterat mot de motiv som vi motionärer fört fram. När det gäller förslagets inverkan på omställningen av vårt energisystem påpekar Energikommissionen att det inte är möjligt att med säkerhet avgöra om faktorerna i förslaget kommer att öka eller minska investeringarna i vårt energisystem. Energikommissionen har inte sagt att detta underlättar, vilket tidigare framförts i denna kammare. I stället har man sagt att man inte kan avgöra den saken. Här kommer också en osäkerhet fram. Jag tycker att detta är att föregripa det stora energipolitiska beslut som vi står inför - ja, ett av de större energipolitiska beslut som svenska parlamentariker och svensk politik kommer att stå inför. Här föregriper vi Energikommissionens slutbetänkande. Vi föregriper alltså det beslutsunderlaget och rycker bort en del av verktygen för att kunna ställa om vårt energisystem. I motsats till utskottsmajoriteten tror jag faktiskt att omställningen därmed försvåras. Jag tror alltså att vi försvårar den omställning som egentligen kan ske när det gäller avvecklingen av kärnkraften och investeringar i nya energikällor. Herr talman! Motionerna N25 och N27 har som utgångspunkt att vi i dag har en väl fungerande elmarknad. Både i ett europeiskt och i ett internationellt perspektiv har vi låga elpriser, vilket Arne Kjörnsberg mycket bra utvecklade. Det gäller såväl industrin som hushållen. Vi ser därför stora hot inför den omställning som liggande förslag innebär. Propositionen leder egentligen mycket långt. Det råder inga delade meningar om att vi i dag har låga elpriser. Det har vi också hört i denna kammare. Alla är överens om att vi i dag har oerhört låga elpriser. Vi har dessutom hög elsäkerhet och hög leveranssäkerhet i elsystemen. Det borde inte råda delade meningar om att styrningen av energin har varit ett viktigt samhällsplaneringsinstrument. Detta överlämnas nu till marknaden. Samtidigt måste jag hålla med de talare som sagt att det här underlättar en privatisering av Vattenfall. anger att de övergripande målen för regionalpolitiken skall vara uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet. Likvärdiga villkor skall skapas för medborgarna i hela riket. Det upplevs egentligen som ganska motsägelsefullt att vi nu tar bort ett av de kanske viktigaste incitamenten när det gäller att bedriva en regionalpolitik som syftar till att uppfylla nämnda mål. Dels slår förslaget hårt mot vår glesbygd, dels blir det stora påfrestningar på vår elintensiva industri som är utplacerad på bruksorter runt om i vårt land. Den föreslagna enerigiomställningen kan få en betydande inverkan på våra basindustriers utveckling beroende på att vi öppnar vägen för en snabb anpassning av svenska elpriser mot världsmarknadsnivå. NUTEK:s scenariestudie när det gäller Långtidsutredningens bilaga 6, Tillväxtalternativet, visar att en tillväxtprocess som drivs av en strukturomvandling skulle kunna resultera i dramatiska förskjutningar av industriproduktionen och nettoexportens sammansättning under en 30-årsperiod. Skogsindustrins nettoexportandel exempelvis skulle minska från 50 % år 1992 till 20 % år 2010. Det är alltså gigantiska förändringar som föreslås. Skogsindustrin skulle i detta fall bromsas av energiprisutvecklingen - alltså inte på grund av kapitalbrist eller brist på arbetskraft, utan på grund av att vi tar felaktiga beslut i fråga om energin. Herr talman! De största försämringarna i samband med denna avreglering kommer som vi ser det naturligtvis att drabba konsumenterna i glesbygden. Förslaget om att nättaxan skall vara avståndsberoende kommer inte att få full genomslagskraft direkt, men efter en övergångstid på fem år är jag helt övertygad om att glesbygden kommer att ligga väldigt långt ner på prioriteringslistan när det gäller att leverera elkraft. Dels är man starkt beroende av el, dels har man en oerhört låg förbrukning. Vem vill leverera till små kunder? Elmarknaden i framtiden är för viktig för att utsättas för sådana här experiment. För att ändra de nuvarande, fungerande systemen i den omfattning som föreslås måste man kunna bevisa att samhällsekonomiska vinster uppnås vid denna omdaning. Effekterna av tidigare avregleringar borde stämma till eftertanke. Ta avregleringen av flyget som på ett mycket dramatiskt sätt försämrade kommunikationerna i vår glesbygd. Menar vi i Sveriges riksdag allvar med att hela Sverige skall leva, borde vi stanna upp och närmare utvärdera och analysera vad vi håller på med. Det har meddelats att regeringen nu avser att tillsätta en utredare med uppdrag att se över hur förändringarna inom den statliga sektorn har påverkat den regionala utvecklingen samt vilka konsekvenserna av privatiseringar, avregleringar och bolagiseringar har blivit. Vidare sägs att utredningen skall ligga till grund för regeringens fortsatta arbete. Detta är bra. Men varför skall vi då hasta fram en massa avregleringar innan vi vet vad konsekvenserna blir? Tidigare beslut som näringsutskottet tog 1992 och som Arne Kjörnsberg redogjorde för står jag fortfarande bakom. Men detta är naturligtvis en avkrok som absolut inte har någonting med det nämnda beslutet att göra. Enligt min mening har de negativa effekterna av avregleringen varit betydligt större än de positiva. För att gå vidare måste vi i vårt beslutsunderlag kunna uttrycka oss med större säkerhet än vad vi gör i den här propositionen. Den oro som det ges uttryck för i kommunerna, hos LO-distrikten, hos LO centralt, bland enskilda konsumenter och i viss mån också hos företag visar på en misstro mot avregleringsförslaget. Vi kan titta på Assi Domän, Gränges och Avesta Sheffield. De har de sista dagarna hastat fram och tecknat långa kontrakt om energi med Vattenfall. Varför gör man det? Jo, naturligtvis av den anledningen att man är helt övertygad om att de svenska elpriserna kommer att justeras mot världsmarknadspriser. Industrins konkurrenskraft kommer att försämras. Nu tecknas upp till tjugoåriga kontrakt, för att man vill tillskansa sig själv skadeslöshet. Och vilka kommer att drabbas? Jo, naturligtvis konsumenterna. Vi får inte låta avregleringarna bli ett självändamål. Därför hemställer jag att riksdagen avvisar förslaget. För mig liksom för Arne Kjörnsberg är det så att problematiken kring den tekniska hanteringen när det gäller behandlingen av detta ärende i kammaren har gjort att jag inte kan yrka bifall till min motion. Precis som Arne Kjörnsberg inser jag att mina synpunkter är tillgodosedda i reservation 2 och jag kommer i omröstningen att stödja den reservationen.

Herr talman! I betänkande 1995 95:222 om ny ellagstiftning jämte ett antal motioner inom samma sakområde. Jag tycker att det är olyckligt att utskottsmajoriteten vill driva fram en så omfattande avreglering av elmarknaden utan att tillräckliga analyser av konsekvenserna har gjorts. Jag instämmer i de argument som Arne Kjörnsberg och Leif Marklund tidigare har framfört i debatten. Det har varit argument som reser många frågetecken beträffande en avreglering och konsekvensen av en sådan. Min bedömning är att konsekvensen av en avreglering måste belysas mer omsorgsfullt än vad som hittills har skett. Det har genomförts ett antal avregleringar i Sverige under senare år. Jag tycker att samtliga dessa har gett oss den erfarenheten att en noggrann analys och en försiktigare takt är till gagn för samhället och medborgarna. Utan att dra alltför långtgående slutsatser av avregleringen av taxi och inrikesflyget är det ändå uppenbart att priset för enskilda människor och för samhället har varit högt i dessa fall. Herr talman! Jag kan inte finna något skäl till att hasta fram i denna fråga. Vi kan mycket väl invänta Inte minst med tanke på att jag inte har tolkat det som att det finns någon större entusiasm för avregleringen i det som Energikommissionen hittills sagt. Det är för närvarande mycket tveksamt vilken trygghet de små konsumenterna i allmänhet och de som bor i glesbygden i synnerhet kan känna i den utveckling vi står inför om utskottsmajoriteten beträffande avregleringen vinner majoritet i kammaren. Det finns skäl att vara mycket orolig för prisutvecklingen för dessa konsumenter. För mig är den enskilda människans möjlighet att hävda sina intressen viktig. I en värld som alltmer styrs av marknadsekonomiska överväganden ställs den enskilda människan åt sidan till förmån för näringslivets vinstintressen. Jag tycker att den svenska modellen för marknadsekonomi är betydelsefull för att skapa dynamik i utvecklingen och samtidigt skydda den enskilda konsumenten. En avreglering som inte tar hänsyn till enskilda konsumenter och som inte väger in de olika förhållanden som råder inom den elintensiva industrin och konsumenter i glesbygden går på tvärs mot dessa värderingar. Herr talman!

Herr talman! Elisa Abascal Reyes har i en interpellation till statsministern frågat hur regeringen avser att uppmärksamma det rasistiska våldet. Hon har vidare frågat om statsministern avser att verka för att regeringen lägger upp en samlad strategi på flera olika politiska områden för att skydda de personer som behöver det och minska risken för överfall och förföljelse. Slutligen har hon frågat om regeringen avser att lägga fram något konkret förslag till riksdagen på åtgärder för att få bukt med den rasistiska attacken. Interpellationen har överlämnats till mig. Juan Fonseca har tagit upp frågor om rasistiskt ungdomsvåld och frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att motverka den negativa utvecklingen. Kia Andreasson har behandlat spörsmål om rasistiskt våld från grupper med nazistsympatier och frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att komma till rätta med dessa problem. Låt mig till en början slå fast att det råder en i det närmaste total enighet om att rasism är oförenlig med de värderingar och normer som råder i samhället och att alla uttryck för rasism bör bekämpas med kraft. Vi måste alla reagera på varje yttring av rasism och visa att sådana tendenser inte är acceptabla i ett demokratiskt samhälle. För att vidmakthålla ett demokratiskt samhälle krävs det alltid ett aktivt försvar för grundläggande värden som tolerans, humanitet och respekt för människovärdet. Det är klart att kampen mot rasism och intolerans är av stor betydelse för att motverka brottslighet med diskriminerande motiv. Denna kamp måste vara långsiktig och föras inom alla samhällsområden. Här har skolan en central roll men det är också glädjande att sådant arbete bedrivs även inom bl.a. myndigheter, kommuner, arbetslivet, trossamfunden och idrottsrörelsen. Sverige måste också aktivt stödja det arbete som pågår i internationella sammanhang - såsom EU, Europarådet och FN - när det gäller att motverka rasism och främlingsfientlighet. Exempelvis pågår inom EU för närvarande långt gångna diskussioner om någon form av åtgärdsprogram riktat mot yttringar av rasism och främlingsfientlighet. Att invandrare och flyktingar ges samma möjligheter som andra att leva och verka i vårt samhälle är också grundläggande i arbetet för goda relationer mellan olika grupper. Kampanjer mot rasism kan många gånger ha stor betydelse för att väcka uppmärksamhet och engagemang hos människor. På så sätt kan man påverka attityder så att respekten för allas lika värde garanteras. Det räcker dock inte med kampanjer, utan det krävs självfallet också ett långsiktigt arbete. Det är nödvändigt med permanenta former för arbetet mot rasism. Frågor om hur detta arbete skall organiseras kommer att övervägas i anslutning till beredningen av den invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande i april 1996. När det gäller lagstiftningen på området vill jag till en början nämna att allt det rasistiska våld och hot som frågeställarna tar upp givetvis är brottsligt. Jag vill vidare slå fast att så gott som alla uttryck för rasism och rasistisk verksamhet är kriminaliserade. Bestämmelsen om straff för hets mot folkgrupp är central i lagstiftningen mot rasism och annan diskriminering. Den brottsliga gärningen består i att någon i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Eftersom denna bestämmelse sedan den 1 januari 1989 är tillämplig även i fall då rasistiska eller liknande uttalanden sprids inom en förening har rasistiska organisationer i praktiken fråntagits möjligheten att verka. Av stor betydelse för synen på den rasistiska brottsligheten är den särskilda straffskärpningsgrund som infördes den 1 juli 1994. Regeln innebär att det skall beaktas som en försvårande omständighet om motivet för ett brott varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller någon annan liknande omständighet. Polis, åklagare och domstolar skall alltså ägna särskild uppmärksamhet åt sådana motiv och ge prioritet åt dessa typer av brott. Brott med rasistiska förtecken måste bekämpas med kraft. Polisen måste ha tillgång till effektiva metoder i sin brottsbekämpning. Därför är det viktigt att man får förutsättningar att tillgodogöra sig de ökade möjligheter till övervakning och informationsinsamling som följer av ny teknik. I regleringsbrevet för innevarande budgetår för polisväsendet markerar regeringen att särskild uppmärksamhet skall ägnas brott som begås av ungdom och att det också är viktigt att all kriminalitet som har sin grund i rasistiska motiv möts med effektiva metoder. Av betydelse i detta sammanhang är givetvis också säkerhetspolisens arbete på författningsskyddets område. I det arbetet står bl.a. nynazistiska grupper i fokus. SÄPO koncentrerar sitt arbete på att förebygga etablering av fasta strukturer hos dessa grupper samt på att förhindra brott. SÄPO kartlägger också det rasistiska våldet och undersöker trender och tendenser i ett vidare perspektiv. I denna del har SÄPO byggt upp ett samarbete med Polishögskolan. I sin redogörelse för verksamhetsåret 1994/95 bedömer SÄPO att det totala antalet aktiva och sympatisörer är i det närmaste oförändrat. Det är lika viktigt att polisens arbete mot rasism och rasistisk brottslighet förs på det lokala planet. Närpolisen med dess problemorienterade arbetssätt bör vara en god grund för att utveckla polisens insatser mot denna typ av brottslighet. Elisa Abascal Reyes har i sin interpellation tagit upp frågan om den rädsla som enskilda kan känna. Det är också en polisiär uppgift att skydda enskilda som utsätts för allvarliga hot. För att rättsordningen skall kunna upprätthållas måste de som medverkar i en rättsprocess skyddas mot olika former av övergrepp. Visst skydd erbjuds genom att det finns särskilt stränga straffsanktioner mot den som angriper ett vittne eller en målsägande. I en nyligen avlämnad promemoria har föreslagits ännu strängare straff för sådana brott. Förslagen bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. I den utredning som skall utvärdera de senaste årens insatser på brottsofferområdet ingår också frågor om hotade vittnen och målsägande. Utredaren skall undersöka hur omfattande problemen är och vilka insatser som krävs för att lösa dem. Skydd för vittnen och målsägande erbjuds också genom möjligheterna att hemlighålla personuppgifter. Även polisskydd eller, som en sista utväg, livvaktsskydd kan förekomma. Regeringen kommer i vinter att presentera ett nationellt brottsförebyggande program. Det är min förhoppning att programmet skall sprida kunskap och inspirera till lokalt brottsförebyggande arbete. Även detta arbete bör ha goda förutsättningar att bidra i kampen mot den rasistiska brottsligheten. Jag vill avslutningsvis slå fast att en öppen debatt är ett viktigt vapen i kampen mot rasism. Det är därför viktigt att värna om grundläggande demokratiska rättigheter, såsom det fria utbytet av åsikter och att i varje sammanhang hävda respekten för alla människors lika värde. Samtidigt är det angeläget att varje faktisk yttring av rasism bekämpas med kraft, inte bara som en reaktion på den enskilda händelsen, utan också för att visa att sådana tendenser över huvud taget inte är acceptabla i ett demokratiskt samhälle.

Herr talman! I helgen hade jag tillfälle att höra justitieministern i en debatt om rasism på TV. Där hörde jag henne säga att någon ny lagstiftning egentligen inte är nödvändig, dvs. att vi har en lagstiftning som skall trygga medborgarna. Det håller jag fullständigt med om. Justitieministern slår på andra sidan i sitt svar fast: "När det gäller lagstiftningen på området vill jag till en början nämna att det rasistiska våld och hot som frågeställarna tar upp givetvis är brottsligt." Sedan konstaterar hon att "rasistiska organisationer i praktiken fråntagits möjligheten att verka". Här uppstår ett problem. Om dessa organisationer i princip har fråntagits rätten att verka, varför verkar de i så fall? Det är för mig oförståeligt. Jag delar justitieministerns uppfattning att lagstiftningen är tillräcklig vad gäller kriminalisering av verksamheten. Däremot efterlyser jag en tolkning av lagen som gör att det finns ett instrument för t.ex. polis och skola att agera. I dag råder det inget tvivel om att de flesta samhällsinstitutionerna anser att rasism är förkastligt. Men vilket instrument kan en lärare i en skola använda sig av för att motverka rasism? Vilken utbildning har en lärare för att hantera rasistiska och fascistiska tendenser? Vilken möjlighet har t.ex. en lärare att förbjuda, skydda från eller i någon form agera mot rasistiska tendenser i sin skola? En lärare kritiserades nyligen hårt för att ha köpt nya kläder till elever som hade nazistiska symboler på jackan. Det är alltså en fråga om att inte bara reagera utan också agera. I dag talas det i samhällsdebatten väldigt mycket om hur de s.k. rasisterna agerar men inte om hur samhället skall svara på deras agerande. Jag är inte riktigt nöjd med svaret av den anledningen att regeringen har undvikit att behandla det här som en samhällsfråga. Det nämns i svaret att man i anslutning till Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande kommer att ta upp frågan på vilket sätt ett permanent och långsiktigt antirasistiskt arbete skall bedrivas. Då tenderar vi återigen att falla i fällan att analysera vad invandrare gör för fel, eftersom de uppenbarligen råkar ut för en massa repressalier. Min mening är att vi i det här fallet inte behöver analysera vad invandrare gör eller vad invandrare inte gör. Vi behöver inte analysera hur invandrare skall bete sig eller inte bete sig. Det är en separat fråga. Det vi behöver analysera är varför rasism uppstår och varför det till största delen är unga män som utför de rasistiska dåden. Det är ingen slump. Vi måste därför se frågan i ett djupare samhällsperspektiv, och det var av den anledningen jag ställde interpellationen till statsministern. Jag efterlyser en samlad strategi från regeringen för att tränga in i en fundamental samhällsfråga. Det här är frågor som berör grundlagen, 2 kap. i regeringsformen. Vi måste fråga oss om det skall vara tillåtet att skrika "Ut med packet!" på gatorna. Är det ett hot, eller är det inte ett hot? Det beror på hur man tolkar det. Faktum är att det sker i dag. Det justitieministern säger i sitt svar om att rasistiska organisationer i princip har fråntagits rätten att verka stämmer alltså inte överens med verkligheten. Jag menar att också polisen behöver ett instrument för att kunna agera. Sedan vill jag ta upp en sak som är en aning känslig, och det gäller medierna. Vem styr debatten i medierna? Vilken bild ger man av rasister i medierna, och vilken bild ger man av invandrare? Alla vet att om en politiker går till attack mot medierna straffas hon genast eller får sin karriär förstörd. Frågan är om inte regeringen borde ta tag i den här frågan och analysera på vilket sätt t.ex. Sveriges Television och de större tidningarna lever upp till kravet på ett demokratiskt förespråkande. Utan tvivel måste också medierna granskas på det här sättet. Medierna granskar i dag politikerna, men vem granskar medierna? Jag menar att medierna har ett stort ansvar - inte för de rasistiska dåden men för åt vilket håll samhällsdebatten går.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Rasismen och rasistiska mer eller mindre organiserade grupper sprider sig snabbt i Sverige och i övriga Europa. De senaste brutala dåden i Kungälv och Klippan, där två unga människor blev brutalt misshandlade och mördade, är bara några exempel. Vi har också sett hur unga människor tvingar flyktingar att flytta från sina bostadsområden därför att flyktingarna inte står ut med trakasserier. I dag kunde vi läsa i Svenska Dagbladet att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kritiserar Sverige för rasism, främlingsfientlighet och "fascistiska tendenser". Juridiska experter uttrycker enligt artikeln "obehag" inför den växande rasismen i det "moraliska modellandet". Listan kan göras längre. Det finns inga enkla lösningar på hur man minskar rasismen och invandrarfientligheten. Jag vill peka på ett antal åtgärder som jag anser att vi måste vidta för att försöka stoppa den negativa utvecklingen. 1. Förstärk kraftigt undervisningen om rasism och invandrarfientlighet i alla skolor, på både hög och låg nivå. Det gäller också att kunna ge lärare bättre kunskaper i frågan. Det är viktigt att vuxna fungerar som goda exempel för att hävda och försvara demokratiska värden. Vuxna får inte vara tysta eller huka när rashat och våld mot etniska grupper sprids. 3. Trots svåra tider i vårt land är det viktigt att Sverige i Olof Palmes anda fortsätter att driva en generös och human flyktingpolitik. Det är en plikt för Sverige att följa internationella FN-konventioner och rekommendationer. 5. Det måste utarbetas en ordentlig satsning mot segregation och fattigdom och för att stoppa ett tvåtredjedelssamhälle, där fattiga blir andra fattigas fiende. Det är bra med nationella brottsförebyggande program, men vill man bekämpa våld och rasism måste man bekämpa dess rötter. Vi måste skapa visioner och utopier för människor i vårt land. Det politiska Sverige måste definiera vad det är för slags samhälle vi lever i. Hotet mot den svenska demokratin finns ännu inte i dag i extremistiska grupper. Hotet finns i avsaknad av visioner från maktens Sverige. Men det räcker tyvärr inte med nämnda åtgärder för att bekämpa rasismen och rasistiskt våld. De måste kombineras med en skärpt lagstiftning. Det är i dag accepterat att Sverige bestraffar hets mot folkgrupp och att man därigenom även inskränker yttrande och tryckfriheten. Det borde därför inte vara så märkligt att göra en inskränkning i organisationsfriheten. Skyddet mot rasistiska organisationer måste stärkas. Den organiserade rasismen, som i dag arbetar både ovan och under jord, är mycket farligare än den enskilde. I regeringsformen sägs att föreningsfriheten får begränsas om det gäller en organisation vars verksamhet innebär förföljelse av folkgrupp av viss ras, hudfärg eller etniskt ursprung. Diskrimineringsombudsmannen har sedan länge föreslagit åtgärder men har i dag ännu inte fått gehör för dem. Det behövs i dag mer än någonsin en intensifierad spaning efter personer och organisationer som bedriver rasistisk brottslighet. Litet måste vi lära oss av historien. Det är nödvändigt att prioritera kampen mot brott med rasistisk och främlingsfientlig bakgrund. Det måste bli ett nytt prioriterat område vid sidan av våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet. Riksfronten VAM och andra liknande ytterst farliga terrororganisationer måste i laga ordning bekämpas med rättsväsendets fulla styrka. Många personer inklusive mig själv har erfarenhet av vad det innebär att utsättas för mordhot mot sig själv och familjen. Som diskrimineringsombudsmannen framhållit bör deltagande i alla slags organisationer som ägnar sig åt organiserad förföljelse på grund av ras, ursprung eller trosbekännelse kriminaliseras. Brottet bör lämpligen betecknas som organiserad etnisk förföljelse. Brott begångna med den här berörda allvarliga bakgrunden bör leda till straffskärpning. En särskild bestämmelse om detta behövs i brottsbalken. Herr talman! Jag vill fråga justitieministern följande: Kan justitieministern tänka sig att stödja förslag om inrättande av en utredning av frågan om straffrättslig reglering av allvarlig etnisk diskriminering? Kan justitieministern tänka sig att stödja förslaget att brott med rasistiskt och främlingsfientligt motiv blir ett prioriterat område i brottsbekämpningen? Kan justitieministern tänka sig att stödja förslaget att i enlighet med diskrimineringsombudsmannens förslag införa en brottsbalksbestämmelse som betecknas "organiserad etnisk förföljelse"? Kan justitieministern tänka sig att i dag klart och tydligt säga att lagen mot användning av uniformer skall tillämpas i hela Sverige?
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Av svaret skulle man kunna tro att det är lugn och ro, att samhället gör allt som står i dess makt och att det inte finns så stora problem kvar. Om man ser på verkligheten är det ju tyvärr något annat. Det är ett besvärligt problem och det finns inga enkla lösningar. Jag vill dock uppmärksamma vissa skeenden. Enligt dagstidningen har FN kommit med en rapport som också uttrycker en förundran över händelseutvecklingen här i Sverige. Man pekar på vad som har hänt de senaste fem åren. FN ser också med förundran på att vi inte förbjuder rasistiska organisationer. Det är just de senaste fem åren man kan skönja en utveckling. Det började med någon grupp som lade ned en krans på Karl XII:s bemärkelsedag. Sedan har det organiserats grupper. Det handlar inte längre om en fårskock förvillade ungdomar, utan det handlar om en organiserad ungdomsrörelse. Dessa grupper har tidskrifter och musik att sprida sitt budskap med. De anordnar offentliga konserter, och det får de tillstånd till. Det är det som är så underligt. Det kommer nynazister från Tyskland och Danmark som samlar sig till stora konserter här i Sverige. De får eskort av polisen, vilket gör att de känner att verksamheten är sanktionerad. Det blir resultatet, även om syftet kanske var ett annat. Om man ser på lagen verkar det som om man skulle kunna ingripa mot detta. Yttrandefriheten får begränsas vid förebyggande och beivrande av brott. Det står i regeringsformen 2 kap. 13 §. Just musiken och tidskrifterna borde man kunna stoppa. Det är ju de som gör att rörelsen kan fortplantas och etableras. De ungdomar som fastnar i en sådan här organisation har svårt att dra sig ur. Många har givit uppgift om att de blir hotade till livet osv. Skolan kan göra en del, står det i svaret. Det är det säkert också många som gör. Men i verkligheten är det ju så att man inte får ingripa mot symboler. En rektor i Göteborg - i det område som jag kommer från - ingrep ju nyligen. Det blev väldigt kontroversiellt. Alla rektorer i Göteborg samlades för att försöka få ett likartat handlingssätt. De kom fram till att de inte kunde införa förbud eftersom de inte ville hamna i gränsdragningsfall. Jag tycker att det är skolans plikt att sätta gränser. Det är hela tiden en undfallenhet som kommer i dagen. Ulf P. Lundgren hade samma inställning när han talade i radio: Vi kan inte ingripa. När det handlar om symboler för en organisation som är så i grunden odemokratisk och uttalar hot, tycker jag inte att det skulle vara någon svårighet att göra det. Det är alla vuxnas skyldighet. Man försöker i stället förlöjliga den åklagare som anmält fall om uniform. Jag läste i tidningen att en socialdemokrat hade blivit anmäld för att han eller hon bar en jacka med en ros på ryggen. Det är ju att förlöjliga. Alla vet vad det handlar om. Vi måste klargöra vad som menas med uniform, nämligen att det handlar om de symboler som historien visar gör människor rädda. Det är två saker som jag skulle vilja ha ändring på. När det gäller poliseskort av nynazister har vi ett aktuellt fall i Värmland där skyddade polisen nynazister och förde dem till den lokal som de hyrt. År 1993 var det i Göteborg 400 nynazister som blev eskorterade. 1994 var det 200, och 1995 var det 400 igen. Vi skall inte tillåta det. Däremot tycker jag att Laila Freivalds förslag om närpolisen är bra. Det är precis så som vi vill att närpolisen skall utformas. De skall tillsammans med socialnämnden ha uppsökande verksamhet. Lämna inte ungdomarna i fred. Sök upp dem. Det är bättre att det anordnas platser där de kan vara och där samhället verkligen ingriper och håller koll.

Herr talman! Lena Liljeroth som är ordförande i stiftelsen Fryshuset utkom i våras med boken Skinnskallar razister, nationalister eller hyggliga unga män. I den kan vi bl.a. finna följande uttalande: Att bli skinhead är att vilja bli sedd. Detta citat bör väcka till eftertanke. När vi upptäcker att vissa personer eller grupper inte respekterar det vårt land länge har stått för, nämligen, öppenhet, tolerans yttrandefrihet och mötesfrihet reagerar många av oss häftigt. Känslorna skall tas på allvar, men vi får inte låta dem rusa i väg med oss. Särskilt i lagstiftningsfrågor får vi inte låta oss gripas av panik utan försöka hålla huvudet kallt. Annars kan vi göra allvarliga misstag. Vem tror att vi kan komma åt det grundläggande problemet - behovet av att vara någon - främst genom ytterligare lagstiftning? Vi kan se oroväckande mönster dyka upp i vårt samhälle. Det finns grupper som struntar i debatten och som struntar i respekten för andra. Personer vars uppfattning anses oförenliga med det egna synsättet utövar man våld mot. De som nu drabbas är svenska medborgare av utländsk härkomst eller personer som kommit hit som flyktingar eller invandrare. Visst kan vi ha olika uppfattningar vad gäller bl.a. invandringens omfattning och effekter. Det är inte konstigt. Vi lever i ett land där även sådana frågor får debatteras fritt. Men i denna fråga eller i andra politiska frågor kan vi aldrig tolerera att sansad debatt och utbyte av argument ersätts av våldsaktioner. Vi måste alltid komma ihåg att våldets princip accepteras om våld mot invandrare tolereras. Vårt rättssamhälle hotas. De som begår våldsbrott mot andra på grund av deras hudfärg, hårfärg, språk eller vanor förtjänar inte annat än vårt gemensamma fördömande och bestraffning. Våldet står för barbariet och för det laglösa samhället. Herr talman! Vad kan vi då göra? Vi har i dag en lagstiftning med vars hjälp vi kan straffa den som skadar sina medmänniskor och där intolerans mot exempelvis invandrare är en straffskärpningsgrund. Varför har det då blivit som det är? Jo, bl.a. därför att vi har undergrävt föräldrars auktoritet. Föräldrar är de bästa brottsförebyggare vi har. Det är föräldrarna som har störst förmåga att överföra normer till våra unga. Därför är det också viktigt att återföra makten till föräldrarna bl.a. med hjälp av vårdnadsbidrag, skolpeng, sänkt skattetryck som gör det möjligt för familjer att själva styra över sin försörjning samt en familjepolitik som bygger på föräldrarnas oavvisliga ansvar för sina barn och på medborgarnas rätt att få välja hur de organiserar sina liv. Vi måste också arbeta oss bort från vår oförmåga att premiera de goda exemplen. Så länge svenska skolor, vilket nyligen skett, tackat nej till donationer vilka syftar till att just premiera elever som sköter sig och är goda kamrater, har vi fel attityder i samhället. Så länge Sveriges justitieminister, som vid en debatt här i kammaren i våras, hånar tal om Carnegiemedaljen som delas ut till människor som gjort en oegennyttig insats för en medmänniska, har vi också fel attityder i samhället. Vi har inte förstått vad som ligger bakom uttalandet "Att bli skinhead är att vilja bli sedd". Vi måste också ge föräldrarna stöd i deras uppfostrargärning genom att sluta upp bakom dem i deras ansträngningar med entydiga signaler. Detta låg bakom den borgerliga regeringens beställning till Brottsförebyggande rådet av ett nationellt brottsförebyggande program. Avsikten var att detta skulle föreläggas riksdagen denna höst. I våras fick vi ett löfte om att planerna stod fast, men efter att ha studerat propositionsförteckningen har jag noterat att programmet inte längre finns med. Nu säger justitieministern att det kommer i vinter. Jag frågar mig om det är den norrländska vintern, som kan vara fram till i maj, eller den skånska vintern, som vi har väntat på i väldigt många år. När kommer programmet? Avslutningsvis vill jag läsa ytterligare två utdrag ut Lena Liljeroths bok. Hon skriver: Få maskrosbarn självläker utan hjälp. När det sker är det inte med stöd av tjänstemän utan av vanliga människor som ger av sig själva. Slutligen skriver hon: Ungdomsproblem som skinheads löser vi inte med fler professionella socialarbetare utan med ett större civilt engagemang och ansvar.

Herr talman! Jag undrar om de som byggde upp detta land efter andra världskriget, med alla de fasor det innebar, hade trott på att man 1995, när vi har kommit så långt med samhällsbyggandet, skulle ha en intensiv och engagerad debatt om våld i Sveriges riksdag om man hade sagt det till dem 1945. Jag betraktar det som ett i alla fall litet misslyckande. Trots dagis och fritids och en i jämförelse med många andra länder fortfarande hög standard för gemene man har vi fått och kan varje dag bevittna denna negativa barlast. Herr talman! Vi pratar mycket om rasistiskt våld. Det är tyvärr bara en liten del av allt det fysiska våld som många människor i dag utsätts för i vårt samhälle. Det är också svårt att konstatera vad som egentligen är rasistiskt våld. Vi är klara över att det är rasistiskt våld när en s.k. skinhead eller ärthjärna, som man säger, pucklar på någon. Men vad kallas det när två invandrargrupper slåss internt om politisk uppfattning eller religion, vilket också sker i Sverige? Det måste också läggas under samma katalog, nämligen rasistiskt våld. Vad skall man då göra? Det är en svår fråga. Det är därför vi t.ex. är här i dag. Vi har hört ur den åtgärdskatalog som statsrådet har beskrivit dels om det man har gjort, dels om det man kommer att göra. Det har säkert gjorts en del bra saker. Det kommer att göras många bra saker. Men jag uppfattade statsrådet som att hon sade att det inte hjälper vad vi gör i riksdagen, utan att det är alla gemensamt, både här och utanför detta hus, som tillsammans kan åstadkomma någonting som i slutändan kan ge ett positivt resultat. Det har pratats litet grand om politisk uniformering. Det finns väl ingen vettig människa i Sverige som betraktar nazismen eller det den stod för som något speciellt bra. Men om man i demokratins namn skulle förbjuda politiska uniformer hamnar vi i gränstrakter. Jag förstår att syftet är gott hos dem som ställer kraven, men vi hamnar i gränstrakter där demokratin kan vara i fara. Det är som sagt svårt att veta vad man skall göra. Tidigare nonchalerade man faktiskt dessa människor. De blev inte större. I dag förekommer om inte de själva så det de sysslar med i vart och vartannat TV program i Sverige. De känner att de har lyckats med någonting. Jag tycker att det vore bra om man kunde minska den verksamheten. Herr talman! Man skulle kanske hamna i någon s.k. rasistisk katalog om man benämner dem vi nu talar om vid sitt rätta namn. Jag skulle vilja påstå att skinheads agerar som svin. Det är i och för sig synd om svinen när man säger så, för skinheads har negativa egenskaper som svinen inte har. De är ärthjärnor. De är enstaviga amöbor. Men varför inte ta det litet grand med humor? Såvitt jag förstår går deras idoler tillbaka till skaparen av det s.k. tusenåriga riket. Då skulle man skapa fysiska praktexemplar. Dagens bodybuildare är skuggor av de män som man kunde se på affischer på 30 och 40-talen i Tyskland. Hur ser då företrädarna ut? Jag är, herr talman, väl medveten om att man aldrig skall skämta om fysiska eller psykiska defekter. Men låt mig göra ett undantag. Den som har läst litet grand om historien vet att Hitler inte var något fysiskt praktexemplar. Goebbels var inte heller någon som man kunde skicka till en olympiad. Göring hade en fysik som lämnade allt annat övrigt att önska. Himmler, till sist, hade nog inte vunnit någon Mr Universum-tävling. Det är de som är orsak och skuld till att en del ungdomar i dag har hamnat bland skinheads. Jag vet att det är svårt att komma fram till förslag på lösningar och att det tyvärr alltid i någon form kommer att finnas våld i ett modernt samhälle. Jag kan bara hoppas att de åtgärder som statsrådet föreslagit här i dag på sikt kommer att ge effekt, och att vi alla tillsammans, var och en, drar sitt strå till stacken. Ingen skall behandlas negativt baserat på politisk uppfattning, tro, ras eller religion.

Herr talman! Justitieministern! Det är inte lätt att gå upp i debatten efter det att så många av de viktiga frågorna redan har berörts. Jag kommer därför att lämna en hel del av det jag hade tänkt att säga därhän för att vi inte skall dra ut på tiden genom att upprepa oss. Det jag vill ta upp i justitieministerns svar är att justitieministern säger:" - att så gott som alla uttryck för rasism och rasistisk verksamhet är kriminaliserade. - Eftersom bestämmelse sedan den 1 januari 1989 är tillämplig även i fall då rasistiska eller liknande uttalanden sprids inom en förening har rasistiska organisationer i praktiken fråntagits möjligheten att verka." Det kan stämma, om man ser till lagens bokstav. Men ser man till verkligheten märker man att dessa organisationer har växt sig starka. Jag bor i ett litet samhälle utanför Jönköping. I övriga länet vet jag att det på fyra orter har flyttat in män som kommer från Stockholm och Göteborg och tillhör dessa organisationer. De har inte de riktigt synliga attributen på samma sätt, utan de bygger sakta upp sitt kontaktnät. Det gör de över hela Sverige, och det gör de med våra ungdomar. Där måste givetvis vi föräldrar och vi vuxna som finns i närheten reagera aktivt. Samtidigt kan jag slå på TV:n och se att ABF ger stöd och hjälp till skinheads att bilda en organisation, och kommunen går in med bidrag för att de skall kunna skaffa sig en lokal. När man ser intervjuer med dessa ungdomar har de hakkors, och de säger heil Hitler. I intervjuer säger de att deras målsättning är att rena Sverige. De vill att alla invandrare skall köras ut. Allt detta byggs på. De skall ha dessa lokaler som en utgångspunkt för att gå ut och slå ner folk. Alla dessa uttalanden hör vi tyvärr gång på gång i TV när dessa ungdomar intervjuas. Jag undrar: Vem reagerar mot detta? Griper polisen in? Var har vi åtalen, och var finns domstolarna? När det uppenbart och tydligt bryts mot lagstiftningen använder vi inte den lagstiftning vi har. Just för de människor som blir utsatta är rädslan i dag det största hotet, rädslan som gör att de inte vågar gå ut. Vi kunde häromdagen läsa i tidningen om hur två små barn blev hotade av en narkotikapåverkad kvinna som viftade med kniv, kallade dem fula och sade att de skulle åka tillbaka till hemlandet. Det var små barn, och ingen vuxen människa ingrep för att hjälpa dem. Det är den attityden som har börjat sprida sig. Alla dessa brott anmäls inte. Många ser åt andra hållet. Därför är det viktigt att vårt polisväsende och vårt domstolsväsende verkligen beivrar de här fallen. Dessutom måste man följa upp lagstiftningen som gäller diskriminering. När det gäller de fall där människor anmäler att de inte får komma in på krogar osv, är det en ytterst liten andel som över huvud taget går till åtal. Den lagstiftning vi har i dag fungerar inte. Man utnyttjar inte det stora lagutrymme som ändå finns. Det är viktigt med signaler. Jag har varit mycket tveksam till om man över huvud taget skall kriminalisera deltagande i dessa organisationer. Men jag börjar känna att det kanske vore viktigt att ta en diskussion om dessa frågor. Dåvarande justitiekanslern Hans Stark lade fram ett förslag om kriminalisering av deltagande i eller stöd till organisationer som ägnar sig åt att förfölja invandrare med våld, olaga hot eller olaga tvång. Det fanns en del bra i det förslaget och som säkert efter en teknisk bearbetning kan genomföras. Jag tycker att det är viktigt att de förslag som Hans Stark lade fram tas upp ur byrålådan, att man tittar på dem och att man tar en allvarlig debatt om just detta är en väg att gå i stället för att vi kategoriskt säger att kriminalisering är fel väg. Vi behöver lyfta upp frågan och ha en ordentlig diskussion och debatt kring den. Jag tror att det kanske kommer att vara en nödvändig åtgärd att vidta.

Herr talman! Dagens debatt är viktig. Även om vissa synpunkter upprepas är det ändå viktigt att vi visar på en bred opinion mot det våld i alla former som finns i samhället, och då speciellt det rasistiska våldet. Det är allas vårt ansvar att ta avstånd från dessa oacceptabla tendenser som nu finns runt om i samhället och som har funnits under en längre tid. Det är viktigt att bryta en tystnad som alltför länge har rått när det gäller rasism och främlingsfientlighet runt omkring oss. Därför krävs gemensamt agerande, den gemensamma dialogen och diskussionen och allas deltagande för att vi skall kunna påverka, för att få ökad tolerans människor emellan, för att skapa ökad förståelse för varandras särart och för att visa att vi reagerar mot diskriminering. Vi måste visa att vi alla har lika värde och rättigheter i samhället. Det är just genom dialog, diskussioner och möten som vi kan påverka på kort sikt, men framför allt på lång sikt. Det finns, som några talare här varit inne på, en rädsla runt om i samhället för det våld som finns och för det rasistiska våld som breder ut sig. Det är viktigt att ta denna rädsla på allvar. Det är rädsla hos olika grupper, bland ungdomar och bland äldre. Den finns runt omkring oss. Det är rädslan för det främmande, för det man inte är van vid. Återigen: Lösningen måste vara att vi skapar dialog, diskussioner och möten. Dessa möten och denna dialog måste skapas på alla nivåer. Vi har debatten här i kammaren i dag. Men den allra viktigaste platsen är på den lokala orten där människor bor och verkar. Där måste man mötas för att finna former för att förstå varandra och låta människor känna delaktighet. Vi måste i dag få fram en vi-känsla i stället för utanförskap. Det är ett utanförskap som alltför många säger sig känna av. I stället skall vi föra fram det gemensamma. Hur gör vi då detta? Det är viktigt att det kommer information om det nationellt brottsförebyggande program som regeringen ämnar lägga fram i vinter. Det är viktigt med tipsen och idéerna som skall inspirera ute i samhället. Men det måste vi inte vänta på. Det är någonting som är bra när det kommer. Det kan skapa ytterligare infallsvinklar och inspiration till mer arbete. Men det går alldeles utmärkt att redan i dag sätta igång med brottsförebyggande program på lokal nivå. De lokala brottsförebyggande programmen kan startas överallt i varenda kommun. Det behövs inte någon lagstiftning eller några direktiv för detta. Vi behöver bara stimulera till att det sker runtom i varenda kommun. Där skall man analysera de problem som finns, den rädsla som finns, den brottslighet som finns och de problem som finns med flyktingfientlighet och utanförskap. I de kommunala brottsförebyggande programmen kan man redan nu samlas, mötas och analysera vad föräldrar kan göra så att de verkligen tar sitt ansvar och fostrar sina barn till respekt, och att skolan måste involveras. Man måste över huvud taget betona alla människors rätt till lika behandling. Detta måste även ske inom barnomsorgen och inom olika organisationer. Polisens viktiga roll i detta arbete måste lyftas fram. Nu går ju polisen över till närpolisverksamhet. Det är viktigt att man känner befolkningen och kan störa och bearbeta gängbildningar som kanske just går ut på att trakassera, hetsa eller misshandla andra. Ett sådant folkligt engagemang finns redan i dag på många håll. Jag tror att vi alla läser tidningar och ser på olika program där vi kan se att det ordnas möten och diskussionskvällar från ort till ort. Det ordnas vuxenvandringar, demonstrationer och fackeltåg mot våldet och för en integration. Jag skulle önska att justitieministern i dag, förutom informationen om det nationella programmet, uppmanade alla att redan nu starta arbetet för att sedan kunna inspireras vidare av det nationella programmet.

Herr talman! Låt mig börja i lagstiftningsändan. Det gläder mig att det finns en stor enighet om att vi har en lagstiftning som täcker hela det område som vi talar om här. Vi har kriminaliserat alla de uttryck för rasism som kan förekomma i vårt samhälle. Vi har dessutom en lagstiftning som mycket tydligt markerar att vi ser särskilt allvarligt på den typen av brottslighet. I några av inläggen här i dag har det dock aktualiserats några lagstiftningsfrågor. Den första vill jag klara av med en gång. Det är frågan om förbud mot politiska uniformer. Det är en lagstiftning som kom till efter andra världskriget. Den riktade sig helt och hållet mot just fascistiska och nazistiska uniformer som hela debatten då handlade om. Men lagstiftningen utformades neutralt. Det betyder att den teoretiskt kan användas mot vilken politiskt organisation som helst. För några år sedan var frågan uppe om lagen borde avskaffas mot den bakgrunden. Men den finns fortfarande. Nu finns det fall där den kommer att prövas i domstol. Jag kommer att noga följa hur dagens domstolar har möjlighet att tillämpa den här lagstiftningen. De alternativ vi har är att tydligt klargöra den lagen och att lagens syfte är att kunna ingripa mot odemokratiska organisationers uniformering. Den andra lagstiftningsfrågan som har aktualiserats av flera av talarna handlar om förbud för vissa organisationer. Det är en gammal fråga i den här debatten. Jag vill skarpt tillbakavisa de påståenden som utgår ifrån tidningsskriverier om att FN:s kommission för mänskliga rättigheter skulle har kritiserat Sverige i något avseende i detta sammanhang. Det som har skett nu - och har skett många gånger tidigare - är att enskilda ledamöter i kommittén kritiserar Sverige. Det är ingen nyhet. Det är ett led i den debatt som pågår där olika länders syn på hur rasism och främlingsfientlighet skall hanteras har brutits mot varandra. När det gäller tankar på införande av ny lagstiftning som kanske inte tar sikte på organisationer men på vissa beteenden, om jag förstod saken rätt, t.ex. organiserad etnisk förföljelse, är nog mitt svar taget rakt ur luften att det beror på vad man menar med det. Jag tycker att låter som om man menar att det skall vara kriminaliserat om någon i organiserad systematisk form ägnar sig åt etnisk förföljelse. Då vill jag svara att det redan är kriminaliserat. Men den viktiga frågan är ju, som många har påpekat, hur vi tillämpar vår lagstiftning. Hur kommer den till praktisk användning. Det är naturligtvis så att bara för att saker och ting är förbjudna betyder det inte att de försvinner. Tänk om det vore så enkelt. Då skulle jag som justitieminister ha väldigt litet att göra. Vi vet ju att det inte hjälper att vi bara förbjuder. Det krävs också ett mycket målmedvetet och effektivt arbete för att förbudet skall få effekt. Här handlar det väldigt mycket om hur man prioriterar de insatser som samhället gör på olika nivåer och av olika slag. Det är onekligen så, tror jag, att det finns mycket kvar att göra när det gäller olika människors, tjänstemäns och organisationers insikt om betydelsen av att reagera och utnyttja den lagstiftning vi har. Det är därför jag poängterade i mitt svar att när det gäller polisens arbete har vi lyft fram den här frågan särskilt i regleringsbrevet till dem. Våld är ett prioriterat område för polisen i allmänhet. I regleringsbrevet har vi dessutom markerat att man måste skaffa sig metoder som är effektiva för att hantera rasistiskt våld. Det kommer naturligtvis att innebära att jag med mycket stor noggrannhet kommer att följa utvecklingen och hur polisen utvecklar sina metoder och sitt arbetssätt för att kraftfullt möta den här typen av aktiviteter. I den mån det kräver lagändringar vad gäller polisens befogenheter eller liknande har jag beredskap för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Jag tycker att skolan är ett särskilt bekymmer i sammanhanget. Nu är inte jag skolminister, och därför tänker jag inte uppehålla mig särskilt länge vid detta. Jag vill ta tillfället i akt att här markera att det är alldeles uppenbart att de som arbetar i vår skola inte har klart för sig vad som står i skollagen, vad som står i läroplanen och vilka möjligheter de som arbetar i skolan har att reagera mot rasistiska uttryck. Vår skola har till uppgift att fostra barn i demokratisk anda och med de värderingar som vårt samhälle vilar på. Den skall inte vara neutral i förhållande till olika åsikter utan aktivt verka för att främja barns utveckling och åsikter i demokratisk riktning. Detta kräver naturligtvis att man reagerar mot det som strider mot dessa värderingar. Det är helt oacceptabelt med nazistiska yttringar i skolan. Skolan har alla möjligheter att reagera. Detta framgår av skollagen och av läroplanen. Jag tror att det behövs en intensifierad diskussion inom skolvärlden kring dessa frågor så att inte förvirringen ökar. Den är redan i dag stor nog. Skolan skall vara mycket tydlig i det här avseendet. Då krävs det att lärare och annan personal är ordentligt kunniga om detta. Jag är övertygad om att skolministern och Skolverket kommer att vidta de åtgärder som behövs för att öka skolans möjligheter att ta på sig den roll den har att spela i det här sammanhanget. Jag vill understryka det som några har varit inne på, nämligen att det viktiga frågorna har att göra med motsättningar mellan olika grupper i vårt samhälle. Det har i sin tur att göra med under vilka förutsättningar invandrare har möjligheter att leva och verka i vårt land. Den ökande segregationen i vårt samhälle är ett klart problem. Det är därför jag hänvisar till Invandrarpolitiska kommitténs kommande betänkande. Det kommer att lägga fram en plan för hur vi skall gå vidare när det gäller att motverka segregation i bostadsområden och annat. Det brottsförebyggande programmet kommer under vintern 1995/96, Gun Hellsvik. Skälet till att det inte kommer tidigare är att BRÅ inte uppfyllde kravet på att komma med underlaget i våras, utan det kom för en tid sedan. Men detta hindrar självfallet inte någon kommun från att redan nu starta ett brottsförebyggande arbete, och så sker. I flertalet kommuner finns det viss verksamhet efter det att jag 1989 startade försöksverksamhet i fem kommuner. Numera har detta spritt sig till de flesta kommuner. Men de behöver hjälp med flera modeller, mera exempel och vetenskapligt underlag för att komma vidare i det arbetet.

Herr talman! I vår debatt här i dag finns litet under ytan frågan om förbud mot rasistiska organisationer. Justitieministern tangerade frågan utan att, som jag uppfattade det, ta någon klar ställning. Jag menar att det är viktigt att vi tydligt diskuterar denna fråga. De som kräver förbud mot rasistiska organisationer menar självfallet väl. Men är de medvetna om vad ett sådant förbud innebär? Inser de att vi då ägnar oss åt symtomen i ställer för att lägga kraften på att bota sjukdomen? Vid ett förbud kommer självfallet de organisationer som är rasistiska att se till att deras stadgar formuleras så att de undviker att falla under definitionen. Skall vi kräva registrering av föreningar, deras stadgar och de medlemmar som ansvarar för verksamheten? Detta torde rimligen gälla alla föreningar, även dem som t.ex. har som syfte att granska makthavare. Ett förbud för vissa organisationer skulle komma att omfatta sammanslutningar bildade av olika invandrade grupper. Vi kan inte bortse från risken för etniska och nationella konflikter mellan sådana grupper. Jag tvivlar på att de berörda människorna skulle se fram emot en offentlig övervakning av exempelvis föreningar tillkomna för att bevara de egna sederna och traditionerna. Det vore knappast ett sätt att få dessa människor att känna sig hemma i sitt nya land. Ett förbud mot rasistiska organisationer är således en lösning med många fällor. Vi skulle tvingas till en grundlig kartläggning av icke-demokratiska politiska motståndare, religiöst oliktänkande och liknande grupper. Ett förbud mot rasistiska organisationer skulle i den praktiska tillämpningen resa en rad frågor som närmast manar fram bilden av ett totalitärt samhälle. Mot förbudet skall ställas de demokratiska värden som vi alla vill bevara och som är direkt berörda, bl.a. föreningsfrihet och yttrandefrihet. Man måste komma ihåg att dessa värden har ett ändamål i sig. Demokratin skulle försvagas om den fria åsiktsbildningen, som är en av folkstyrelsens grundvalar, inskränktes av det skälet att vi tar avstånd från de åsikter som förs fram. Rasism och främlingsfientlighet är företeelser som förtjänar fördömande, men skall vi gå så långt som till att förbjuda åsikter, hur galna de än förefaller vara? Enligt min mening skulle ett åsiktsförbud på sikt vara mer skadligt för demokratin än de åsikter som skulle förbjudas. Låt oss i stället tvinga fram dem som står för intoleransen i en öppen debatt. Låt oss göra det tydligt för alla som lockas av rasistiska budskap vilka mörksens tankar de umgås med. Vi har alla ett ansvar för att göra detta tydligt varhelst vi i vår vardag stöter på personer som har åsikter som kan tolkas som utslag av främlingsfientlighet eller rasism.
Herr talman! Jag fick i dag Polistidningen nr 8, och det är ganska intressant att läsa om hur Polistidningen ser på utvecklingen av nazismen i Sverige. Man går väldigt noga igenom hur de nazistiska grupperna fungerar och hur de arbetar. Man går mycket noga igenom hur små celler bildas i anslutning till kampsporter och hantering av vapen. Man redovisar också hur många sådana grupper som i dag finns i Sverige. I tidningen nämns minst nio organisationer, hur de fungerar och i vilka städer i Sverige de är verksamma. Man redogör för på vilket sätt de hämtar in pengar för sin verksamhet. Låt mig mycket klart säga att debatten om våldet naturligtvis är kopplad till utvecklingen av rasismen i Sverige men också att utvecklingen av nazistiska organisationer är en sak för sig, som möjligen är en produkt av våld. Det är grupper som organiserar sig inte bara för att ge sig på dem som är annorlunda utan som har till syfte att störta det demokratiska Sverige. Dessa grupper måste man naturligtvis studera. Om Polistidningen är mycket bekymrad över den här utvecklingen, måste vi ta den på allvar. Detta är inte första gången som man diskuterar förbud mot rasistiska och nazistiska organisationer. föreslogs, vilket även Hans Stark gjort, att man skall se till att nazistiska organisationer inte skall kunna verka fritt, som fallet är i dag. Sådana arbetar i dag både ovan och under jorden. De finansierar sin verksamhet med försäljning av trycksaker och T-shirtar, och de använder flygblad och data. Låt mig också säga att Sverige inte skulle bli totalitärt, som någon sade här, om man skulle införa ett förbud mot rasistiska och nazistiska organisationer. Såvitt jag förstår är Tyskland inte ett totalitärt land, och där finns faktiskt i lag förbud mot allt som har med nazism och rasism att göra.

Herr talman! Jag vill först slå fast att jag delar Gun Hellsviks uppfattning om förbud mot rasistiska organisationer. Det är glädjande att också justitieministern anser att vi har en bra lagstiftning. Frågan är hur den skall tillämpas, och jag tycker inte att jag på den punkten har fått några riktiga klargöranden. Utan att bli melodramatisk vill jag återge en del av verkligheten. Jag har vänner som tillhört ett kollektiv med fältbiologer i Göteborg vilket inte längre finns, eftersom lokalerna är uppeldade. Jag känner många människor som blivit utsatta bl.a. för rasistiskt våld, trots att de inte är mörkhyade eller invandrare. Roten till min interpellation är att det i samhället i dag finns ett utbrett hot. Jag tror att vi måste handskas mycket allvarligt med detta. "Naziliberal" är ett för mig nytt ord i detta sammanhang, ungefär lika motsägelsefullt som "marxistmoderat". För mig och antagligen också för andra står uttrycket "naziliberal" för en liberal inställning till nazistiska rörelser. Motsatsen till det är inte ett förbud. Motsatsen till en liberal inställning är klara gränsdragningar. Framför allt skall människor inte behöva gå omkring och vara rädda på gatorna. Vi kan inte lagstifta eller åtgärda mot människors känslor, men vi kan i varje fall ge folk ett skydd mot att behöva riskera att bli slagna när de går ut. I fredags eftermiddag förra veckan var det t.ex. fullt med s.k. skinnhuvuden i staden. När man ser dem gå omkring där vet man att någon kommer att bli slagen. Detta var bakgrunden till att jag ställde min interpellation.

Herr talman! Jag tyckte att det var intressant att höra att justitieministern har tagit detta problem på allvar och att man har en stor vilja till samverkan mellan departementen. Jag ser t.ex. också en samverkan mellan justitiedepartementet och skolan som nödvändig. Jag stöter många gånger på problem som har gemensam karaktär. Nynazisterna är unga människor. Rörelsen fortplantas inte bland äldre personer, utan det är genomgående våra skolbarn som nås av budskapet och som gör att rörelsen växer. Det är alltså klart att rörelsen växer. Sten Andersson sade att man skall nonchalera den och se på den med humor. Men det kan vi inte längre göra, eftersom mord och överfall har förövats. I dag är det allvar. Även om man kunde önska att man kunde nonchalera rörelsen, har det gått för långt för det. Moderaterna understryker också begrepp som ansvar och val från föräldrarnas sida, men det gäller här ungdomar som inte har fått den kärlek och uppmärksamhet som krävs. Det är ofta därför som de har gått in i de här rörelserna. Det är riktigt att de vill bli sedda, men det finns en grupp av föräldrar som inte klarar att åstadkomma det. Man kan inte hela tiden hänvisa till föräldrarna, eftersom en del av dem aldrig kommer att orka med detta ansvar. Då måste samhället gå in och medverka till att de blir sedda. Att organisationerna har ökat har jag också egen erfarenhet av. Människor ringer till mig - ofta. De känner sig rädda för dessa nynazister eller skinnskallar som alltid kommer i grupper med sina symboler och hotar, både ute i förorterna och inne i stan. Människor känner sig maktlösa därför att de alltid är så många på den andra sidan.

Herr talman! Det har i den här debatten och i andra sammanhang väckts förslag om förbud mot organisationer som inte är demokratiska. Men vem som är demokrat beror på den som tolkar. Vi har en tolkning i Sverige, man har en annan tolkning i ett annat land. Jag kan tänka mig, utan att attackera kommunismen, att vi inte kallar den form av kommunism som fanns under Stalins tid i Sovjetunionen demokratisk. Ändå fanns det partier i Sveriges riksdag som hyllade Stalins idéer. Jag skulle aldrig våga eller ens tänka på att förbjuda dem att yttra sig, vare sig här i riksdagen, på Sergels torg eller i tidningarnas insändarspalter. Jag förstår mycket väl, precis som Gun Hellsvik sade, att de som ligger bakom förslagen gör det av välvilja. Men de måste tänka ett varv till, för vi riskerar att hamna ur askan i elden. Det var någon som tog i litet väl häftigt, tycker jag, och refererade till Polistidningen. Det är exakt det klassiska skolexemplet. Man säger att rasisterna har som ambition att ta över vårt samhälle. Det må de väl ha, men vilka möjligheter har de i praktiken? Låt dem behandlas på den nivå där de skall behandlas! En katt är en katt, även om pälsen ibland är hermelinfärgad. Nonchalera och ta med humor menar jag kan vara en metod och ett vapen, därför att vi vet - det har historien visat - att satir och humor är odemokraternas största fiender. Det är något som de definitivt inte besitter, och det slår rakt in i deras själ och i deras agerande. Till sist, herr talman, kanske regeringen skall sopa framför den egna dörren när det gäller den här frågan. Det finns alltså en person anställd på Civildepartementet som är sångare i ett rockband, Latin Kings, tror jag. Bandet åker land och rike runt och sjunger om död åt alla blonda svenska vikingar. Han är nu ansvarig för ett projekt som skall vara motståndare till främlingsfientlighet. Så länge han får vara kvar på departementet och ha betalt av svenska staten är det kanske svårt att få den trovärdighet som man behöver ha.
Herr talman! Jag tror att det kan vara farligt om man begränsar den här debatten till att handla om skinnskallar eller enbart den typen av grupper. Det som jag tycker är viktigt med debatten i dag är just frågan hur man skall bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Rasismen i sig är ju en politisk ideologi, som också måste bekämpas med politiska medel av politiker. Jag tror att det är farligt om vi också gör den till en fråga om ungdomsgäng som har ett visst sätt. Rasismen har alltså spritt sig på ett sådant sätt att den är en politisk ideologi som vi måste debattera och ta ställning till. Jag tillhör också dem som har varit och är tveksam till ett förbud. Kan man uppnå det syfte man har när man föreslår detta förbud? Men det har tagits fram förslag, bl.a. av Hans Stark, som också tar med straffskärpning när det gäller rasistiska inslag. I dag är det bara politiska motiv som har fått en straffskärpning, inte rasistiska inslag. Det har gjorts en del utredningar. Det har gjorts ett brett arbete som har handlat om rasismen och dess utveckling. Jag tycker att det är viktigt att vi inte ständigt går vidare till nya utredningar och nya kommittéer. Vi måste behålla det samlade greppet. Vi måste också gå vidare i den konkreta lagstiftningen eller också se till att den lagstiftning som finns följs. En viktig del en sådan här debatt kan bidra till tror jag är att ge tjänstemän inom olika organisationer, lärare i skolan och en mängd andra människor kurage och få dem att inse att de har en lagstiftning bakom ryggen. På det sättet kommer vi också att få ett mycket effektivare medel mot den här typen av uttryck.

Herr talman! Juan Fonseca pekade på den redovisning som finns i Polistidningen av de resultat som ett aktivt polisarbete när det gäller den här typen av grupper har gett oss som underlag för vidare agerande. Det är väl bara en bekräftelse på det som jag tidigare sade, att bl.a. SÄPO men även den öppna polisen arbetar mycket intensivt med dessa frågeställningar. Vi kan därför notera att kunskapen om de här grupperna är större nu än tidigare och att möjligheten att också ingripa mot de här grupperna är bättre i dag än den kanske var tidigare. Men jag måste protestera mot formuleringen att de här organisationerna kan verka fritt. Jag trodde resultatet av vår gemensamma ståndpunkt kring vilken lagstiftning vi har och vilka möjligheter den faktiskt ger att ingripa mot de här organisationerna innebar just att de här organisationerna inte kan verka fritt i dag. Men det återstår naturligtvis en hel del att göra för att effektivisera samhällets arbete. Jag antar att det är det som Elisa Abascal Reyes är ute efter. Eftersom människor är rädda, eftersom människor blir utsatta för övergrepp har vi ju inte fullföljt det uppdrag vi har, nämligen att se till att den här typen av händelser inte förekommer. Vi har ett långsiktigt arbete framför oss. Det är det som gör det så viktigt att vi observerar de instrument vi har och förfinar dem, att vi prioriterar olika institutioners arbete och lyfter fram det som vi tror är verkningsfulla åtgärder. Jag tror att det finns mycket kvar inom polisen att göra, t.ex. att överväga på vilket stadium man skall ingripa mot yttringar av olika slag. Det viktigaste kanske inte är att upprätthålla ordningen på gator och torg när demonstrationer förekommer. Det kanske är viktigare att i första hand se efter om det finns någonting i demonstrationerna som är förbjudet och i första hand ingripa mot det i stället. Det finns en rad olika åtgärder att vidta för att effektivisera arbetet. Sveriges riksdag haft anledning att ta ställning till tidigare. Vi har avvisat den åtgärden mot bakgrund av att vi inte tror att den egentligen tillför något verkningsfullt. Det är en sådan åtgärd man vidtar för att visa att man vill, men egentligen tillför den inte någonting ytterligare till vad man kan. Den här frågan är naturligtvis uppe i de diskussioner som bl.a. förs i EU när det gäller att hitta ett gemensamt aktionsprogram mot rasism och främlingsfientlighet. Jag företräder den uppfattning som Sveriges riksdag och regering har intagit i den här frågan. Men hur frågan kommer att hanteras i framtiden kan jag naturligtvis inte ha någon bestämd uppfattning om, beroende på att vi nu ingår i ett samarbete med andra länder. Vi måste också lyssna på vad andra tycker och anpassa vårt agerande efter det. Men jag tycker att jag har mycket goda argument när jag talar för Sveriges position i just den här frågan. Att ta Tyskland som exempel på ett land som, genom att förbjuda den här typen av organisationers existens över huvud taget, skulle vara ett föredöme i det här avseendet tillbakavisar jag. Tyskland har betydligt större problem än vi har. Jag kan inte se att de på ett verkningsfullt sätt har kunnat utnyttja den typen av lagstiftning till att komma vidare. Det är egentligen inget argument i sak för att vi också skulle förbjuda dessa organisationer som sådana. Jag vill återigen understryka att vi har förbjudit alla yttringar av rasism och främlingsfientlighet. De här grupperna kan egentligen inte verka över huvud taget utan enbart existera. De kan inte ens uttala sig inom sina egna slutna församlingar. Men var och en inser naturligtvis svårigheten att avslöja och ingripa mot den typen av aktiviteter. Men det är här vi kan utveckla våra metoder och bli betydligt bättre.

Herr talman! Jag skulle tycka att det vore bra om utformningen av lagen om uniformering till att börja med sågs över så att den kunde tillämpas på ett riktigt sätt. Jag skulle tycka att det vore bra om vi kunde enas om att organisationer, socialnämnder, närpolis och skola skall samarbeta. Jag skulle tycka att det vore bra om skolan kunde få direktiv så att man kan sätta riktiga gränser för beteende och klädsel. Jag skulle tycka att det vore bra om vi kanske kunde vara öppna för ett förbud mot rasistiska organisationer om vi ser att utvecklingen skenar iväg. Det är kanske dags att verkligen visa var vi står politiskt. Sedan är det en annan sak att det i verkligheten inte alla gånger går precis så som man vill, men det är i alla fall ett sätt att visa var man står. Slutligen vill jag säga att jag inte tycker att den fria åsiktsbildningen skall vara helig. Det gäller flera viktiga frågor, t.ex. medievåld och barnporr. Redan John Stuart Mill sade: Även åsikter förlorar sin okränkbarhet om de förhållanden under vilka de kommer till uttryck är sådana att skadliga handlingar direkt uppmanas.
Herr talman! Jag har förstått att jag är den ende i denna församling som förespråkar förbud mot rasistiska och nazistiska organisationer, och det är okej. Jag vill säga till justitieministern med all respekt att jag har en annan åsikt när det gäller frågan om de här organisationerna skall få verka fritt eller inte. De säljer faktiskt skivor, T-shirtar och vykort med Hitlerhälsning, de demonstrerar och de slår folk när de vill. De finns över hela Sverige och de har uniformer på sig. Om man inte ser upp med detta, då vet jag inte vad som händer. Jag vill gärna återge något för Sten Andersson som han kan reflektera över: I dag tar rasisterna en. I morgon tar de kanske två. Frankrike tog de med storm. Vem vet när det är dig de ger sig på. Vakna upp, fatta mod! Börja se dig omkring. Fatta mod, så att du kan säga till dina ungar när de frågar dig att du var en av dem som stod emot. Detta har skrivits av bl.a. Mikael Wiehe och Björn
Herr talman! Jag vill börja med att rätta en sak i mitt tidigare inlägg som jag sedan glömde bort att ta upp: Varken Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet har några skyldigheter gentemot staten, vilket t.ex. Sveriges Television har. Jag vill bara föra det till protokollet så att ingen blir arg för att jag sagt konstiga saker. Men det finns också andra konstiga saker man kan påtala. En sådan är t.ex. det nazisterna kan säga på sina möten i dag. De kan ha torgmöten, de kan sälja T-shirtar, de kan slå på folk. Att de inte får, det vet vi, men de kan. Det var just därför - det är synd att jag skall behöva upprepa det - jag skrev den här interpellationen. De kan trots att de inte får, och de kan så himla mycket och det är så himla lätt. Jag vill bara tillägga att det här inte är en fråga som kommer att lösas, vare sig med ökade polisiära insatser, hur förträffliga de än må vara, eller med hjälp av skolan. Det här är en djupare samhällsfråga som vi måste ta tag i. Den handlar t.ex. om maktstrukturer. Jag återkommer säkert till regeringen vid ett senare tillfälle för att diskutera denna fråga. För övrigt tackar jag för svaret.
Herr talman! Jag kanske missuppfattade det statsrådet sa om hur polisen skall agera vid demonstrationer. Jag uppfattade att man kanske inte skall prioritera att ordningen upprätthålls vid en demonstration utan i första hand se vad som i praktiken står på plakaten. Förstod jag rätt? Jag hoppas i alla fall att jag förstod fel. Kia Andreasson sa att vi måste visa var vi står. Då hoppas jag att hon inte bara tänker på den debatt vi haft i dag, för samtliga av oss har visat exakt var vi står, vilka mål vi har med den här diskussionen och att vi alla vill angripa rasismen. Herr talman! Fortfarande talar man om klädsel. Man kan i och för sig ha synpunkter på Moderata samlingspartiet, men det är ändå drygt en miljon människor, kanske 1,3 enligt nu aktuella mätningar, som röstar på det partiet, och vi har ett sortiment, från mössor och ned till skor, som jag tror att man kan köpa i en valrörelse. Det är också en politisk uniform. Det är inte uniformen som sådan man skall angripa, det är idéerna. Går man till angrepp mot uniformen är man illa ute. Man kan förbjuda uniformerna, men man förbjuder ändå inte idéerna. Då är det bättre att strunta i den debatten och i stället lägga kraften på att motarbeta de här idéerna. Vi är alla överens om att de är fel. Statsrådet påpekade för Juan Fonseca det som jag glömde att säga, nämligen att förbudet mot uniformer i Tyskland är ett skolexempel på att förbud inte hjälper i praktiken.
Herr talman! Justitieministern! Vänsterpartiet anser att justitiekansler Hans Starks förslag borde tas upp och prövas. Jag som person tror att det kan ha sådana negativa konsekvenser som man kanske inte är beredd att ta. Justitieministern sade att det här kan vara en lagstiftning som man använder för att visa att man vill göra någonting. Det kommer inte att innebära att man kan göra något annat än det vi gör i dag. Jag upplever att många av våra invandrare och många som känner sig rädda gärna vill ha en signal om att det här finns en mycket tydlig gräns och att vi inte tillåter detta. För dem kanske detta vore betydelsefullt, även om det bara är en signal. Dessa människor upplever det inte som tillräckligt att vi har en lagstiftning som redan täcker just handlingar och uttryck. Vi vet att informationen ute bland människorna om de här lagarna inte har varit tillräcklig. För dessa människor vore kanske den här signalen viktig. Därför tycker jag att det är viktigt att vi har den här breda och öppna diskussionen eller en diskussion om ett konkret förslag. Den behöver vi inte alltid föra i kammaren. Jag tror att det är viktigt att vi hittar samtalsformer där vi kan ta upp de här frågorna, där vi vågar pröva dem och där vi kan väga in vad denna signal har för värde för de människor som i dag är rädda.

Herr talman! Jag skall återigen säga något om det problem som framför allt Juan Fonseca tar upp, nämligen att man kan begå brott även om man inte får det. Det är detta som är vårt problem och som vi måste hantera. Låt oss koncentrera oss på den frågan och inte sväva ut igen i diskussionen om ytterligare åtgärder av mer symbolisk art. Förbud mot rasistiska organisationer anser jag vara litet av en demonstrationsåtgärd eller en symbolisk åtgärd. Symboliska åtgärder kan vara mycket betydelsefulla. Men just nu tror jag faktiskt att det viktiga är att vi visar att vi menar allvar, både med det vi säger och med det som vi har skrivit i våra lagar. Därför tror jag att det viktigaste i dag för de människor som går omkring och är rädda, och har anledning att vara rädda, är att känna att vi inte bara pratar - här i riksdagen eller genom att skriva lagar - utan att vi faktiskt är beredda att handla. Jag tror att det viktigaste är att var och en av oss på det område där vi har något inflytande i konkret handling visar att man menar det som våra lagar säger och som vi alla har givit uttryck för i dag. Var och en av oss har ett visst inflytande om inte över en myndighet som t.ex. jag så över en organisation eller de människor som man själv umgås med. Det tycker jag är det viktigaste resultatet av den i stort sett stora enighet som vi har visat i debatten i dag. Avslutningsvis vill jag säga till Sten Andersson att han inte hörde fel. Vad jag menade och sade var att jag tycker att man måste prioritera, att ingripa mot brott framför att vidta åtgärder som har att göra med att återskapa ordning. Ibland kan det vara samma sak. Att ingripa mot brott är att skapa ordning. Men om man har att välja kanske man ibland skall välja det ena framför det andra - detta i syfte att just i handling visa på vems sida vi står. Tack!

Herr talman! Jag lovade i ett skriftligt frågesvar i somras att jag skulle återkomma till riksdagen med information om översvämningarna våren 1995. Årets vårflod i mellersta och norra Sverige var en av de största under detta århundrade. Många faktorer samverkade till de mycket höga flödena. Den snörika vintern innebar att det i stora delar av Norrlands och norra Svealands skogsområden och fjälltrakter fanns en halv gång mer snö än normalt vid månadsskiftet april/maj. Det kyliga vädret fram till mitten av maj försenade snösmältningen, och det gjorde att skogsflod och fjällflod kom att sammanfalla i tiden. I mitten av maj inleddes en lång period med varmt väder och stora mängder regn. Under tre veckor föll det i stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter mer än 80 mm regn, dvs. två till tre gånger den normala mängden under denna period. Regnet föll på redan mättade naturliga magasin, vilket ytterligare bidrog till de höga flödena i älvarna. Översvämningarna krävde mycket omfattande insatser av räddningstjänsten i de drabbade kommunerna. För att räddningstjänsten skulle kunna klara sin svåra uppgift fordrades en nära samverkan med bl.a. Regeringen ansåg, när det akuta skedet var över, att de erfarenheter som vunnits borde tas till vara. Regeringen gav därför i slutet av juni i uppdrag åt Statens räddningsverk att i samråd med de berörda länsstyrelserna utvärdera den kommunala räddningstjänstens sätt att fungera i samband med översvämningarna. Förhållanden som avsåg beredskap, förvarning, information till allmänheten, samverkan och resurser skulle analyseras särskilt. Räddningsverket redovisade sitt uppdrag i början av september. Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län drabbades hårdast av vårfloden, men svåra översvämningar förekom också i Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. De största skadorna inträffade utmed oreglerade vattendrag. Jag kan nämna några orter som drabbades särskilt hårt. Piteälven, som är i det närmaste oreglerad, orsakade stora skador på ett stort antal permanentbostäder och fritidshus i Älvsbyn. Kommunens vatten och avloppsverk var hotat. I Vindelälven, bl.a. i Sorsele. Ett antal byar isolerades sedan vägar förstörts av vattenmassorna. I Vännäsby var förutom ett stort antal fastigheter också en järnvägsbro hotad. I Jämtland ledde höga flöden i Indalsälven bl.a. till att järnvägstrafiken till Norge måste stängas av under några dagar. I Värmland förekom översvämningar i alla kommuner utmed Klarälven. Skadorna var störst i Torsby, Hagfors och Karlstad. Sammanfattningsvis visar Räddningsverkets utvärdering att den kommunala räddningstjänsten i allt väsentligt fungerat väl. Den möjlighet som finns för länsstyrelsen att ta över ledningen har inte utnyttjats i något fall. Enligt Räddningsverket skulle ett övertagande av ledningen inte ha påverkat resultatet av insatserna. Länsstyrelsernas uppgift har i stället varit att svara för samordning, information och annat stöd. I de län, där det finns etablerade samordningsgrupper mellan myndigheter, kommuner och näringsliv har samarbetet kommit i gång tidigast och fungerat bäst. Ytterligare forskning behövs enligt Räddningsverket om de faktorer som påverkar vattenflödena, t.ex. förhållandena mellan temperatur, nederbörd, snömängder och markens vatteninnehåll. Bättre prognoser och förvarning kan enligt Räddningsverket avsevärt påverka utgången av det skadeavhjälpande arbetet. För varje älvsystem behövs en regional samordning med uppgifter, när det gäller förebyggande åtgärder, information och planering. Räddningsverket konstaterar att dammsäkerheten har varit god. Inga skador på dammar eller risker för dammbrott har rapporterats. Herr talman! Så långt Räddningsverkets utvärdering. Jag vill gärna tillägga några ord om mina egna intryck från vårens översvämningar. Jag hade tillfälle att besöka tre av de svårast drabbade kommunerna, nämligen Älvsbyn, Sorsele och Vännäs. På mitt uppdrag besökte dessutom mina medarbetare på Försvarsdepartementet Jämtland och Klarälvsområdet i Värmland för att bilda sig en uppfattning om händelseutvecklingen där. Den bild som framträder är en räddningstjänst, som har klarat sin uppgift väl. Inom vissa områden har man tvingats vidta mycket omfattande åtgärder för att skydda byggnader och andra värden. Bl.a. militära förband, frivilligorganisationer och privata entreprenörer har bistått räddningstjänsten på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vissa svagheter, dock inte av avgörande natur, förefaller ha förelegat i fråga om förmågan att analysera och förutsäga förloppen och att i tid få ut den information som behövs för att de skadebegränsande åtgärderna skall komma i gång. Det är vidare slående att människors önskan att bo nära vattnet är så stark att man bortser från riskerna med att bygga i anslutning till vattendragen. Det förefaller som om inte heller myndigheterna alltid väger in översvämningsriskerna i bebyggelseplaneringen. Jag vill påminna om att regeringen nyligen låtit utreda frågor om dammsäkerhet och skydd mot översvämningar. I rapporten Älvsäkerhet föreslår den särskilde utredaren bl.a. att länsstyrelserna får i uppdrag att, där det inte redan är gjort, bilda och leda älvvisa regionala samordningsorgan för flödesfrågor. Samordningsorganen skall bl.a. verka för att det görs riskanalyser och riskzonkartor. Vidare föreslås ett tillägg till vattenlagen, som skall göra det möjligt för länsstyrelsen att besluta om ökning eller begränsning av tappningen i en reglerad älv, om det är nödvändigt för att avvärja fara för liv, hälsa eller egendom. Avsikten är att ett ingripande skall kunna göras på ett tidigare stadium än vad som nu är möjligt med stöd av räddningstjänstlagen. Utredningens betänkande har remissbehandlats. I Räddningsverkets utvärdering berörs likartade frågor. Regeringen har nu ett omfattande underlag för att ta ställning till hur säkerheten vid höga flöden skall kunna förbättras. Erfarenheterna från vårens översvämningar bör emellertid också tas till vara i samband med beredningen av Hot och riskutredningens betänkande , vilket enligt regeringens planering skall resultera i förslag till riksdagen i anslutning till totalförsvarsbeslutets etapp 2 hösten 1996. Utredningen har föreslagit en rad olika åtgärder, som alla syftar till att göra samhället säkrare. Utredningen pekar på vikten av att samhällets samlade resurser kan utnyttjas vid alla slag av händelser - stora olyckor, allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och krig. Myndigheter, som får i uppgift att vidta beredskapsåtgärder skall göra det i hela hotskalan fred-krig. I den kommunala räddningstjänsten har integreringen av resurser för fredshändelser med resurser för krig gått längre än på andra områden. Räddningstjänsten bygger dessutom i hög utsträckning på samverkan. I samband med översvämningarna samverkade räddningstjänsten med en rad olika aktörer, bl.a. med militära förband och frivilligorganisationer. Detta har haft stor betydelse för resultatet. I propositionen Totalförsvar i förnyelse, som regeringen för några veckor sedan överlämnade till riksdagen, betonas att en helhetssyn skall prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker i såväl fred som krig. Det är inte godtagbart att resurser som avdelats och dimensionerats för ett visst syfte inte kan utnyttjas fullt ut även för andra ändamål, när detta är möjligt och ändamålsenligt. Jag tycker att det finns mycket att lära i detta sammanhang av vårens översvämningar och räddningstjänstens sätt att hantera översvämningarna, när vi nu skall gå vidare i arbetet med att göra samhället säkrare.

Herr talman! Jag vill först till försvarsministern framföra hälsningar från Värmland, i synnerhet från de områden som är drabbade av översvämningarna. Jag kan också berätta - vilket kommer att utmynna i en fråga - att det finns turistföretagare i norra delen av Värmland som har fått mycket svåra ekonomiska avbräck. I ett fall - det är känt av försvarsministern och hans medarbetare i Försvarsdepartementet - rör det sig om ett nettobortfall på ca 1 miljon kronor. Det är oerhört mycket för en familjeföretagare. Det är dock bara ett av exemplen. En fråga är då: Vilka planer har försvarsministern på åtgärder som kan leda till att det blir ett ekonomiskt stöd för dessa drabbade, i det här fallet i Värmland? Får jag också berätta en sak som kommer att utmynna i ytterligare en fråga. När den här floden hade kommit ned genom Klarälvsdalen i Värmland var det en person i Torsby kommun som hade bekanta i Trysil. Vederbörande fick då veta att man uppe i Trysil strax intill den svenska gränsen hade planerat för åtgärder som skulle förhindra konsekvenser av översvämningar. Denna planering hade pågått i flera dagar, men det hade icke blivit känt på den svenska sidan. Har försvarsministern synpunkter på detta, och är han beredd att vidta vissa åtgärder för att förbättra kommunikationen över gränsen? Jag är övertygad om det.
Herr talman! Jag har tidigare samtalat med Göthe Knutson i de här frågorna och fått värdefulla synpunkter av honom. Jag känner också väl till att många människor och företag har drabbats i Värmland. Göthe Knutson vet också att vi har haft utomordentligt goda kontakter med Norge i de här frågorna. Jag kan säga några ord om ersättningsfrågan. I princip är det försäkringssystemet som skall svara för det ekonomiska skyddet vid översvämningar. På det sättet stimuleras förebyggande åtgärder och rationella beteenden, t.ex. när det gäller bebyggelseplaneringen. Samma syfte har ju egentligen självrisken i det enskilda försäkringsavtalet. Enligt min och regeringens uppfattning skall staten alltså inte betala ersättning för skador som det går att försäkra sig mot. Det kan emellertid inte uteslutas att det kan uppstå särskilt ömmande fall med speciella omständigheter, och i sådana fall finns det en möjlighet för regeringen att efter prövning av det enskilda fallet besluta om ersättning ex gratia. Vi har på Försvarsdepartementet ett sådant ärende just från Värmland som har remitterats till länsstyrelsen i Karlstad för yttrande. Vi har kontakter med Norge för att utbyta erfarenheter från översvämningarna, både på den norska sidan och på den svenska sidan. Av det exempel som Göthe Knutson tog upp kan man dra en annan erfarenhet, och det tycker jag att vi skall göra i sådana här sammanhang. Det är att människor ute i en by eller en region, till följd av egna erfarenheter av vad som har gått vidare i släktled, ofta har haft respekt för naturen och för vattnet, kanske på ett helt annat sätt än vad dagens medborgare har.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret och den redobogenhet som här kommer i dagen. Jag tar fasta på att de ömmande fallen finns i Värmland och att det dit kan sträckas en hjälpande hand från regeringen. Det är konstigt med en del försäkringar, och så är fallet även i norra Klarälvsdalen i Värmland. En turistföretagare kunde försäkra sig mot allt möjligt i sin egenskap av företagare vid älven, men inte mot översvämning. Det finns inte med i den försäkring som en campingorganisation håller honom med. Jag utgår från att Försvarsdepartementets positiva behandling fortsätter.
Herr talman! Jag är medveten om det som Göthe Knutson pekar på. För ett antal år sedan var försäkringsskyddet verkligen torftigt på de här områdena. Nu kan man säga att försäkringsskyddet har byggts ut successivt och att hem-, villa och fritidshusförsäkringarna relativt väl täcker skador som kan uppstå. I dessa försäkringar finns ett obligatoriskt skydd, som ingår i alla försäkringsavtal av det här slaget. Det går fortfarande inte att försäkra sig mot alla skador på själva tomtmarken och inte heller mot skador på viss egendom som hör till tomtmarken, t.ex. De problem som uppkommer, som gäller flera fall i Värmland, har att göra med företagen och företagsförsäkringen, som är individuell. Där är det särskilda försäkringsavtalet avgörande för skyddets omfattning, och det växlar mellan olika bolag. Vi har blivit uppmärksammade på det här, och Göthe Knutson har också påpekat det tidigare. Vi funderar på vilka mått och steg vi kan ta i kontakter med försäkringsbolagen. Jag tror i varje fall att det är viktigt att försäkringsbolagen, inte minst i konkurrenssyfte, får en ordentlig information både om Räddningsverkets rapport och slutsatser och om mina egna och Försvarsdepartementets iakttagelser under och efter översvämningsperioden.
Herr talman! Jag kommer från en av de kommuner som försvarsministern besökte i våras, nämligen Vännäs kommun. Vi skall vara glada att vi kom så pass lindrigt undan när det var som värst där uppe. Det har pågått ett arbete med att åtgärda de skador som skedde, och det har gått ganska bra. Det som nu återstår är att förebygga nya översvämningar. För Vännäs kommuns del handlar det mycket om att återuppbygga de vallar som har funnits längs Vindelälven. Jag kan hålla med försvarsministern om att det är märkligt att folk bosätter sig på vissa ställen. Men enligt gammal hävd sker den här typen av översvämningar, av den här omfattningen, en gång per mansålder, och minnet kanske inte sträcker sig så långt tillbaka. Det återstår att se om det blir på samma sätt i framtiden. Risken kanske finns att det kommer att inträffa oftare. Jag vill fråga om vilka medel som finns avsatta för kommunerna när det gäller att förebygga katastrofer eller nya översvämningar av den här typen, som kan vara ganska kostsamma att åtgärda och där man inte vet exakt när eller ens om de kommer att inträffa. Det gäller dels vallar, dels de skador på vägarna som försvarsministern själv nämnde, bl.a. i Sorsele, som är ganska omfattande och som kan bli ganska kostsamma att åtgärda. Finns det särskilda pengar för att göra någonting åt detta?
Herr talman! Vi anser naturligtvis att de förebyggande åtgärderna är de viktigaste. Då är lokalkännedom oerhört viktig. Jag har också pekat på att det förekommer just att man alltför lätt glömmer att det tidigare i historien har inträffat svåra översvämningar med allvarliga följder. Den nya generationen kanske inte har fått tillräcklig information av föräldragenerationen. Man tar risker mot naturens krafter, och så händer det som hände på flera ställen i Norrbotten och Västerbotten. Det är just när det gäller de förebyggande åtgärderna som vi har ett tankearbete på gång i Försvarsdepartementet och i kontakter med olika myndigheter. Jag påpekade det i min ganska utförliga information om de här vägarna. För att svara mer konkret på frågan, är det så att Räddningsverket har ett antal miljoner för förebyggande åtgärder mot skred och översvämningar. Det finns alltså möjlighet för den kommun som nämndes att ta kontakt med Räddningsverket. Detta gäller inte en fråga av den typ som Göthe Knutson tog upp. Där är det frågan om en bedömning i ömmande fall ex gratia. Det har hittills kommit in ett ärende till regeringen med ett preciserat ersättningsbelopp. Det gäller ett vattenledningsföretag i Ekshärad i Värmland och avser bl.a. återställning av jordvallar och mark. Det ärendet har vi remitterat till Länsstyrelsen i Värmland för yttrande. Sedan får vi se vilket beslut regeringen kommer att fatta i frågan. Det konkreta svaret är att den berörda kommunen skall ta kontakt med Räddningsverket i Karlstad.
Herr talman! Det skulle vara bra att veta litet grand om vilka kriterier som gäller för att man skall kunna få del av pengarna till förebyggande åtgärder. Att det handlar om vallar är väl ganska naturligt, men gäller det också skador som har uppkommit på vägar på grund av översvämningen?
Herr talman! Det får myndigheten, i det här fallet

Herr talman! Jag vill också tacka försvarsministern för den här informationen. Jag vill fortsätta där Maggi Mikaelsson stannade och understryka hur viktigt det nu är att man vidtar åtgärder för att förebygga. Jag har ganska stor erfarenhet av översvämningar som längre tillbaka i tiden har inträffat i min kommun, Ovanåker. Vi hade översvämningar också nu, men inte alls så omfattande. Ett omfattande arbete har utförts när det gäller rensning av Voxnan och Ljusnan som det här är frågan om. Man har muddrat och byggt vallar för att förstärka. Självklart behövs det pengar; det behövs anslag. Min fråga är: Behöver man inte fylla på när det gäller Räddningsverket för att de mest utsatta kommunerna skall kunna tilldelas resurser? Vi hörde ju just att det var de oreglerade vattendragen som blev mest utsatta den här gången. En annan fråga gäller om försvarsministern är beredd att ompröva vattendomar som gäller de reglerade vattendragen. Helt klart har dessa saker med varandra att göra. I vissa vattendomar krävs inget utrymme för eventuella översvämningar. Jag vill också ta upp något som tidigare berördes här. Man kan konstatera att det har fungerat med samverkan, men det efterfrågas bättre prognoser. Vem skall ta ansvar för att det kan tas fram bättre prognoser? Detta är ju också förenat med en hel del kostnader.
Herr talman! När dessa saker hände i våras, så grävde vi upp många erfarenheter som har kommit fram efter tidigare översvämningar. Jag kommer väl ihåg just det material som vi hade om Ovanåkers kommun. Jag skall påminna Rädddningsverket om att man kanske ytterligare en gång skall gå igenom gamla noterade erfarenheter. Lika viktigt är det att ta reda på vad som har gjorts ute i kommunerna efter att skadorna inträffat. Vilka förebyggande åtgärder har man vidtagit? Detta kan leda oss till att föreslå och anvisa erfarenheter. Jag tror säkerligen, Karin Starrin, att det behövs en påfyllning av kontot. Jag vet inget konto i dag som inte behöver fyllas på, och det gäller säkert också detta, men det får vi pröva i budgetarbetet. Nu har vi erfarenheter. Vi vet vad som hände under vårens översvämningar och har ett aktuellt material som vi kan grunda bedömningarna på. Jag skall se till att den fråga som Karin Starrin reste om vattenlagen kommer på miljöministerns bord, så att hon får ta del av inlägget. Detsamma gäller till åtminstone 50 % den sista frågan, om vilka resurser vi behöver för förvarning, kartor och varningssystem. Detta ligger dels under Kommunikationsdepartementet på SMHI, dels under mitt departement på Räddningsverket. Vi skall notera vad Karin Starrin har sagt.
Herr talman! Jag kan anmäla till förvarsministern att om inte dessa olika förebyggande åtgärderna hade vidtagits efter 1985 och 1986 års översvämningsskador, så hade det blivit katastrof även nu under våren. Det vill jag understryka. Tack vare muddringarna och rensningarna av hela älvfåran undvek man skador vid det här tillfället. Vad jag mer konkret vill få svar på är om förvarsministern är beredd att ge direktiv till någon myndighet eller länsstyrelse att ta fram ett underlag för att få bättre prognoser. Det är viktigt att det finns en klar inriktning så att man inte blir överraskad igen.
Herr talman! Det Karin Starrin sade i den första delen av sitt senaste anförande är en utomordentligt viktig information som jag hoppas når utanför det här rummet. Det visar sig att när en naturkatastrof har inträffat, så finns en förmåga att bygga upp ett försvar mot kommande händelser. Detta har man tydligen lyckats med i Ovanåker. Jag skall hjälpa till att sprida den informationen, och det hoppas jag att även andra här i kammaren gör. En annan fråga gällde direktiven. Som jag ser det spontant behöver några direktiv inte utarbetas. De sakerna är på gång, och jag räknar med att vi så småningom på ett eller annat sätt skall återkomma till riksdagen i den frågan.
Herr talman! Jag vill också tacka försvarsministern för den här informationen. Jag vill ta upp frågorna om ersättningen till jordbruket och om skördeförlusterna. I Värmland ligger många jordbruk i Klarälvsdalen. En stor del av den ekologiska produktionen ligger där. En stor del av årets skörd blev förstörd. Vad jag förstår finns det inga försäkringar som täcker skadorna på jordbruksmarken och skördeförlusterna. Jag undrar om det finns några möjligheter för dessa företag att få någon hjälp.
Herr talman! Detta blir egentligen en upprepning av mitt svar till Göthe Knutson. Företagsförsäkringen är ett individuellt försäkringsavtal som försäkringstagaren tecknar och som är avgörande för skyddets omfattning. Det beror alltså på vilken försäkring man har tecknat, vilka villkor som gäller. Detta skiftar från bolag till bolag. De frågor om ersättning som kan komma upp handlar om fall som regeringen anser vara särskilt ömmande. Då blir det en ersättning som kallas för ex gratia-ersättning. Det är ett sådant fall som har kommit in till Försvarsdepartementet just från Värmland. Det är fråga om ett vattenledningsföretag i Ekshärad. Innan regeringen tar ställning i denna fråga har vi hänskjutit den till länsstyrelsen i Karlstad för ett yttrande. För att sammanfatta är det alltså fråga om enskilda försäkringsavtal, och villkoren skiftar mellan olika företag. Det finns alltså en enda ersättningsform för de fall där skador redan har inträffat, nämligen om regeringen anser att fallet i fråga är särskilt ömmande.
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för den här informationen. Jag ser den som en värdefull komplettering till Hot och riskutredningens arbete. Försvarsministern är väl medveten om att det i Hotoch riskutredningen planerades för ett scenario med allvarliga översvämningar. Det blev inte av, och så inträffade denna tragiska händelse. Det är ju värdefullt att det har utvärderats. I Hot och riskutredningen fördes det fram flera förslag när det gäller ledningsfunktionen inom och mellan län. I det här konkreta fallet skulle jag vilja fråga försvarsministern: finns det ett behov av att ytterligare förbereda insatsarbetet, om det ändå sker olyckor, genom att se över ledningsfunktionerna? Kanske det är aktuellt i första hand i ett län där det finns stora älvar, där sådana händelser skulle kunna inträffa i framtiden. I det här fallet gällde det ett något så när långsamt förlopp, men man skulle kunna tänka sig ett scenario med ett mycket snabbt förlopp, t.ex. om en stor damm brister.
Herr talman! I min information hänvisade jag till Hot och riskutredningen. En av ledamöterna i den var Åke Carnerö, en annan var Göthe Knutson. Jag har tidigare betygsatt den och sagt att det är en av de allra viktigaste utredningar jag har mottagit som statsråd. Vi bereder den nu till lagrådsremiss, och jag räknar med att den hösten 1996, alltså om ett år, skall finnas på riksdagens bord. Vad som behövs i den förebyggande verksamheten är någon form av samordning av insatserna i kommunerna älvvis. Det funderar vi på. Däremot är mitt intryck av vårens översvämningar att den kommunala räddningstjänsten fungerade väldigt bra. Detta bekräftades av samtliga länsstyrelser. Inte i något fall ville de använda den lagenliga möjligheten att ta över, utan ansåg att det kunde ligga kvar på kommunerna. I de tre kommuner jag besökte var det faktiskt mycket imponerande att få lyssna till hur man hade lagt upp räddningsarbetet, och med vilken snabbhet man hade satt i gång för att rädda människor och hem och miljöer och allt vad det är fråga om. I den delen tycker jag att våra erfarenheter är mycket positiva. Men det finns behov av samordning mellan kommunerna utmed varje älv. Vi håller just på att fundera över hur en sådan samordning skall kunna byggas upp.

Fru talman! Det var i går beskeden skulle ges om hur den nya tidens utmaningar skulle mötas. Nu skulle, som regeringen uttryckt saken, nästa fas i utvecklingen av Sverige inledas. Det bidde en tumme, eller ett västgötaklimax. "Ett dåligt skämt", skriver socialdemokratiska Folkbladet Östgöten om propositionen i dagens tidning. Det blev en lista på nästan 40 utredningar i stället för ett program för hur Sverige skall skaka av sig det som hindrar och håller tillbaka för att fullt ut kunna bli en del av en alltmer dynamisk värld. Om skattehöjningspolitiken gav regeringen emellertid ett klart besked. Den fortsätter. Från nästa år börjar skatter höjas med nästan 30 miljarder, några nya och flera gamla. Fastighetsskatten oroar i dag miljoner småhusägare. Det näringsliv som skulle behöva anställa fler skall i stället betala mer, säger regeringen. Det är inte tillväxtpolitik. Det är det inte heller när gammalt fondägande sätts i nytänkandets ställe. 10 miljarder i ökat statligt företagsägande är att gå baklänges in i framtiden. Så går det också som det gör. Arbetslösheten anges nu bli ännu högre än vad regeringen tidigare trott. I dag är fler människor öppet arbetslösa än för ett år sedan. Arbetslösheten är - och kommer enligt Tillväxtpropositionen att förbli - socialdemokraternas största misslyckande. Sanningen är att arbetslösheten i Sverige är onödigt hög därför att regeringen i sten vägrar fatta de beslut som skulle kunna frigöra utvecklingens goda krafter. Fru talman! Så här hade det inte behövt bli. Ingenting tvingade finansministern att hylla arvet snarare än att forma morgondagen - utom det socialdemokratiska partiets brist på insikter och idéer. Nostalgitrippen tillbaka till statsägande av företag, till fondsocialismen om man så vill, dikteras inte av någon obändig verklighet. I går hade Göran Persson möjligheten att staka ut en ny väg för tillväxt och utveckling. Han kunde ha bett svenska folket komma med på resan mot den goda framtiden och utnyttjat en historisk möjlighet att ge Sverige en ny start. Men han passade. Göran Persson kunde i går ha gett hundratusentals företagare, stora och små, beskedet att krånglet i arbetslivet nu är över och att det skall bli lättare att anställa. Det hade skapat fler jobb än vad AMS politiken någonsin kan leverera, och det hade inte kostat ett öre. Till unga och äldre som vill bidra med tjänster i stället för att tvingas göra ingenting hade finansministern kunnat säga: Vi behöver er hjälp. Därför sänker vi nu skatten på tjänster. Det skulle ha gett tiotusentals i dag arbetslösa en ny chans, och de som behöver tjänster utförda skulle plötsligt kunna få den hjälp som de i dag inte har råd att betala för. I går hade Göran Persson kunnat ge besked om att Sverige kommer att fortsätta att använda kärnkraftverken så länge dessa uppfyller höga säkerhetskrav. Ingen energikommission i världen kommer att kunna visa att det främjar tillväxten att riva fundamentet i den svenska energiförsörjningen och att dessutom hänvisa vårt land till att importera gammal och osäker kärnkraft från det gamla Sovjetunionen. Tänk om Göran Persson i går hade presenterat en tillväxtproposition som utgått från att Sverige nu måste få mer av företagande och arbete, inte mer av skatter och regleringar, och att arbetslösheten bara kan pressas tillbaka om företagare kan, vill och vågar anställa. Men så blev det inte. På Gustav Adolfsdagen försvann finansministern in i novemberdimman. Tillväxt, var god dröj. Time out. I omvärlden gör man emellertid inte time out. I det snabbväxande Sydostasien begravs inte tillväxten i kommittéer. Den globala ekonomin och den nya tekniken omformar dag för dag, timme för timme, den värld Sverige varken kan stoppa eller hoppa av. En värld som blir allt rikare och full av möjligheter för den som bejakar förändringar. Det är inte så den nya tiden kan mötas. I en värld där miljontals människor på bara ett decennium lyfts från skriande fattigdom till begynnande välstånd finns det möjligheter också för Sverige, för svenska företag och deras medarbetare. Om de får chansen. Om de tillåts pröva vingarna. Tillväxt för Sverige blir det bara om varje människa växer, om det görs tydligt att det lönar sig att arbeta hårdare, utbilda sig mer, ta risker för att utveckla det nya och att företagandet blir en svensk livsstil. Utan en sådan grundläggande förändring av Sverige lyckas inte heller de utbildningssatsningar regeringen berömmer sig för. Möjligheter till investeringar kommer inte att utnyttjas. Effektiviteten kommer att bli sämre än hos våra konkurrenter. Sverige är i dag ett mindre rikt land därför att enskilda människors egna insatser gjorts mindre viktiga. Det politiska har satts i det personligas ställe. Fru talman! Det är långt från regeringens tillväxtproposition till idén om det växande Sverige. Långt från socialdemokratins gamla tankevärld till den nya tidens möjligheter. Ett handslag för tillväxt, kallade Centern i går propositionen. Så är det tyvärr inte. Vill det moderna Centern ha tillväxt och utveckling är en socialdemokrati som uppenbarligen inte vet vare sig var den är eller vart den är på väg inte så mycket att hålla i handen.

Fru talman! Regeringen företräds nu uppenbarligen inte bara av Centern och Miljöpartiet utan också av Vänsterpartiet, som vill ställa upp till politikens försvar. Jag skall likväl svara på några av Hans Anderssons frågor. Först och främst finns det ingen väg att skapa fler jobb i företag, att intressera företagare för att anställa fler, genom att höja skatten för dessa företag. Det är bara om företagare kan, vill och vågar anställa som de nya jobben kommer till. Till Hans Andersson skulle jag vilja ställa motfrågan: Ge mig ett exempel på en företagare som anställer flera bara för att han tvingas betala mera skatt! För det andra säger Hans Andersson att det inte finns några nya regleringar i regeringens förslag. Nej, det vore väl attan om det skulle finnas det. Problemet är att det finns kvar så många regleringar att företag inte vågar anställa. Ta bort åtminstone några av regleringarna så anställs det flera. För det tredje är Hans Andersson bekymrad över vårt krav på en mera flexibel lönebildning. I Hans Anderssons ställe skulle jag vara mera bekymrad över de 500 000-600 000 människor som i dag står utanför arbetsmarknaden, bara därför att den är för stel, för krånglig och för att den förhindrar det nyföretagande och de nyanställningar som just dessa arbetslösa bäst behöver.

Fru talman! Hans Andersson understryker att vi inte har 600 000 arbetslösa utan 1 miljon. Det är helt korrekt. Då finns det desto större anledning att pröva alla till buds stående medel och att framför allt våga pröva något av det nya som skulle kunna ge nya arbetstillfällen, och som har gjort det i länder där detta har prövats. Hans Andersson frågar mig om det finns länder där arbetslösheten sjunker. Javisst är det så. I de länder där man har gått före och gjort avregleringar sjunker arbetslösheten snabbast, av det fundamentala skälet att det är lättare att anställa i de länderna än hos oss. Hos oss kan inte, vågar inte eller vill inte företagen anställa, eftersom regleringarna är för hårda och skatten är för hög. Det är i sådana samhällen som massarbetslösheten permanentas. Hans Andersson säger att vi nu har fått flera personer sysselsatta än någonsin tidigare. Det är, Hans Andersson, en klen tröst för den miljon människor som Hans Andersson nyss sade står utanför arbetsmarknaden. Skall Sverige ha en chans att sysselsätta dessa och att generera den tillväxt vårt land behöver går inte den gamla nostalgipolitiken, som Hans Andersson är en ännu större företrädare för än den socialdemokrati som jag för ett ögonblick tyckte att han var på väg att försvara. Mitt råd är: Våga avreglera arbetsmarknaden och våga ge alla de människor som därigenom skulle få en ny utmaning chansen i stället för att gräva ner er i de gamla skyttegravarna.
Fru talman! Moderaterna vill gärna tala om att frigöra utvecklingens goda krafter, och det säger vi också gärna från Miljöpartiets sida. Men man blir litet fundersam när man ser att Moderaternas politik i praktiken mycket går ut på att försvara de stora, starka och redan etablerade industrierna och företagen i det här landet. Vi kan ta koldioxidskatten som exempel. Den är kraftigt nedsatt för industrin, som bara betalar 25 % av vad vi andra betalar. Det är en skattesubvention som konserverar ett visst näringsliv. Det är minsann inte soluppgångsbranscherna som konserveras med Moderaternas politik på den punkten. Det vore intressant att veta hur Per Unckel ser på koldioxidskatten. Är det en bra idé att fullt ut ta ut en riktig koldioxidskatt även på industrin och på det sättet få bort åtminstone skattesubventionen som konserverar solnedgångsbranschen? Om man samtidigt sänker arbetsgivaravgifterna i samma utsträckning som vi föreslår, och som vi hoppas få med regeringen på, gynnar man tjänsteföretagen, IT-branschen och miljöbranscherna som växer kraftigt internationellt. Därigenom skulle vi få en bättre ekonomi i framtiden. Varför motarbetar Moderaterna det här?
Fru talman! Jag tror med förlov sagt att Roy Ottosson har missuppfattat på vems sida Moderaterna står. När vi talar om att avreglera arbetsmarknaden genom att göra det enklare att anställa, talar vi för de hundratusentals småföretagare i detta land som gärna skulle vilja bli större bara de kunde och vågade. Det är de som drar nytta av en arbetsmarknad som inte kräver att de nätterna igenom skall hålla på och harva regeringens gamla regleringar för att över huvud taget kunna överleva som företagare. Det är där framtiden ligger, Roy Ottosson. Moderaterna motsätter sig en höjning av koldioxidskatten av det mycket enkla skälet att det enligt regeringens proposition - som Miljöpartiet nu har skrivit under - leder till att skattetrycket ökar. Det är inte högre skatter, Roy Ottosson, som detta land behöver. De industrier som i dag skall betala ännu mera koldioxidskatt sysselsätter tusentals människor. Vad har Roy Ottosson att säga till dem när han skall göra deras arbetsplatser ännu mer osäkra? Vad har han att säga när koldioxidskatten kommer att leda till att ännu fler stora företag kommer att vilja flytta ut ur landet, dit där skatterna är lägre, och ty följande släpa med sig miljöförstöringen till ett annat land och lämna arbetslösheten efter sig i arv? Är det detta Roy Ottosson egentligen vill? Det är i alla fall detta den politik som han företräder kommer att resultera i.
Fru talman! Jag noterar att Per Unckel inte svarade på min fråga. Frågan var: Varför motsätter sig Moderaterna att växla skatter? Hans svar gällde i stället höjda skatter. Det har vi inte föreslagit i det här sammanhanget. Man kan byta bränsle så att man inte gör sådana här utsläpp. Det finns ingen anledning att tillåta och skattesubventionerna sådant som fördärvar miljön på lång sikt och ger betydligt sämre ekonomi. Poängen i det resonemang jag försökte föra med Per Unckel, men som han inte riktigt ville koppla på, är att soluppgångsbranscherna missgynnas av de här skattesubventioneringarna som styrs till den tunga processindustrin, som är en del av industrin där färre och färre personer anställs. Problemet är att Sverige inte hänger med i den internationella utvecklingen i miljöbranschen, IT-branschen m.fl. soluppgångsbranscher. Det är det här som är så bakvänt med svensk ekonomi, och det är det vi försöker rätta till - uppenbarligen mot Moderaternas vilja.

Fru talman! Vi har nu ena foten på fast mark i arbetet med att stabilisera svensk samhällsekonomi och i strävan till förbättrad sysselsättning, utvecklingskraft och välfärd inför framtiden. Läget är på vissa punkter radikalt förbättrat jämfört med när Centerpartiet och regeringen gemensamt arbetade fram kompletteringspropositionen våren 1995. De långa räntorna sänks med drygt två procentenheter. Den svenska kronan har stärkts. Statsskulden stabiliseras redan detta år. Statens upplåningsbehov minskar raskt. Utsikterna att nå balans i statens budget senast 1998 är mycket goda. Denna alltmer positiva utveckling i svensk ekonomi beror självfallet inte bara på Centerns samverkan med regeringen. Även beslut fattade tidigare under den förra mandatperioden, under fyrpartiregeringens tid, har givit positiva bidrag till den starka förbättring som skett i ekonomin. Det faktum att vi har skapat politisk stabilitet är utan tvivel en viktig orsak till att statsfinanserna ändå starkt förbättras. Centern har beredskap för fortsatt konstruktiv samverkan med regeringen ända intill dess att vi har båda fötterna på fast mark i arbetet med att skapa sunda och uthålliga statsfinanser. Så ger Centerpartiet sitt bidrag till ett Sverige där medborgarna kan leva i större trygghet och med större tillförsikt inför framtiden. Jag vill särskilt peka på några punkter i tillväxtpropositionen. Villkoren för nyföretagande och utveckling i små och medelstora företag förbättras. Kvittningsrätten för nystartande företagare och riskkapitalavdrag för dem som är beredda att satsa en del av sina inkomster på företag införs redan den 1 januari 1996. Kursen är fastlagd för införande av en enkelbeskattning av bolagens utdelade vinster fr.o.m. 1998. Ett särskilt system för företagsgaranti enligt Centerns modell utreds. 10 miljarder kronor. Det underlättar försäljningen av statliga företag utan att det försvagar privata svenska företags möjligheter att bredda sin kapitalbas här hemma i Sverige. Ökade resurser ställs till förfogande för kvinnligt företagande i såväl enskild som kooperativ regi. Kvinnorna kommer i allt större utsträckning att vara framtidens företagare. Miljöinslagen är betydande. Förutsättningarna för hållbar energi - vind-, sol och bioenergi - förbättras. De ökade utsläppen av koldioxid förutsätter åtgärder som ger hållbar tillväxt. Därför fördubblas koldioxidskatten den 1 juli nästa år. Energikrävande industri skall ha förutsättningar att också i framtiden utvecklas i Sverige. Det är viktigt inte minst ur miljösynpunkt. Därför utformas också skattereglerna med det målet i sikte. Inriktningen på skatteväxling, med sänkt skatt på arbete och högre skatt på miljöstörande verksamhet, är tydlig. En särskild delegation för miljöteknik inrättas, bl.a. med uppgift att ta fram ett program för upphandling av miljöteknik. Få områden har starkare internationell ökning av efterfrågan än just miljöteknik. Här skall vi ta krafttag för att ge Sverige en tätposition. Centerpartiet presenterade i juli i år en rapport med förslag till åtgärder för en hållbar tillväxt. Till stora delar genomförs nu vad vi då föreslog. Därför står Centerpartiet bakom tillväxtpropositionen. Vi gör det helhjärtat, och det gäller propositionen i dess helhet. Propositionen har utarbetats i ett gott samarbetsklimat mellan Centerpartiet och regeringen. Tillväxtpropositionen är inte ett paket med åtgärder som i ett enda slag ger Sverige bättre tillväxt - än mindre ett dekret som beordrar fram en bättre tillväxt. Sådana snabba klipp kan inte göras genom politiska beslut. Arbetsmarknadens parter måste engageras. Spelreglerna för lönebildningen behöver ses över och ändras. Här har parterna - både arbetsgivarna och arbetstagarna - ett gemensamt ansvar. Arbetsmarknadsparternas förmåga till förnyelse spelar också en viktig roll för möjligheterna att förnya arbetsrätten så att expansion och nysatsningar i företagen inte hindras. En sak vet vi säkert. Dagens arbetsrätt ger inte dem som söker arbete bättre möjligheter till trygghet och utveckling. Arbetsrättskommissionen har här ett viktigt arbete framför sig. Decentralisering och regional utveckling är nyckelord i ett program som skall ge Sverige en framskjuten roll i framtidens globala samhälle. Därför är nästa års beslut om kommunikationerna, informationstekniken och forskningspolitiken av största betydelse i strävan att ge hela Sverige en hållbar ekonomisk tillväxt. Likaså har den kraftfulla satsningen på högskoleutbildning inte minst vid de mindre och medelstora högskolorna i Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige stor betydelse. Fru talman! Från Centerpartiets sida är vi inriktade på att fullfölja det arbete som har inletts med att skapa sunda statsfinanser och fullfölja en rak politik också i framtiden. Vi strävar till samverkan för att skapa handlingskraftiga majoriteter här i riksdagen bakom en vägvinnande politik. Vi mäter framgången i politiken efter vilka varaktiga resultat vi kan medverka till. Jag är nöjd med det resultat vi hittills har åstadkommit.